Fru talman! Jag har förståelse för att vi inte skall diskutera enskilda ärenden. Därför har jag hållit denna fråga i allmän ton. Just falska och ogrundade skäl kan vi diskutera väldigt mycket. Jag har mycket svårt att acceptera att en sjukdom som har uppstått här i Sverige under den tid då familjen har väntat på uppehållstillstånd skall vara ett falskt och ogrundat skäl. Detta begriper inte jag. Det är nog väldigt många med mig som inte riktigt förstår detta resonemang. Denna sjukdom måste ju av humanitära skäl vägas in vid den samlade bedömningen.
Fru talman! Medicinska skäl vägs visst in i den samlade bedömningen. Jag har aldrig påstått att läkarintyg utgör falska och ogrundade skäl. 23 Hur starka dessa skäl är måste bedömas av den beslutande instansen. I de fall vi bedömer att dessa skäl inte är tillräckligt starka är den bedömningen inte ett uttryck för att vi anser att de är falska. Detta har ingenting att göra med vad jag skrivit i artikeln. Men ibland förekommer det att man får ett verkställighetsärende att gå runt ett varv till i utredningsprocessen genom att anföra just falska skäl. Det har ingenting med läkarintyg att göra. Det förekommer alltså sådana falska uppgifter som förlänger processen så att man därmed uppnår en treterminsgräns. Jag menar att det är orimligt att säga att om man i vissa fall har lyckats att med falska uppgifter få ärendet att bli fördröjt ett halvår, så skall detta räknas den sökande till godo.
Fru talman! Just i den delen har jag absolut förståelse för statsrådets uppfattning; naturligtvis är det så. Men vad jag inte förstår är att en sjukdom skall utgöra ett falskt skäl som medför att treterminsregeln inte skall gälla. En sjukdom kan man ju inte rå för. Det är ju inte familjen som i så fall har fördröjt processen, utan sjukdomen är någonting som har inträffat, som man inte rår över.
Fru talman! Marianne Andersson blandar ihop begreppen. De falska skälen är helt enkelt uppgifter om politisk verksamhet osv. som visar sig vara oriktiga. De medicinska intygen ingår i den samlade bedömningen. Ganska ofta kommer vi till slutsatsen att de medicinska omständigheterna är av sådan art att ett uppehållstillstånd kan beviljas. Men det måste ändå vara beslutsfattarna som slutgiltigt gör en självständig bedömning av i vilka fall sådana omständigheter föreligger att ett bifall är motiverat. Sådana omständigheter föreligger inte i alla de fall där läkarintyg avgetts.
Fru talman! Vad jag reagerar mot är att man i verkställighetsärenden kopplar bort treterminsregeln just när en sjukdom har uppstått. Att falska skäl används för att förlänga processen tycker jag också är helt fel; sådana skäl skall man inte ta hänsyn till.
Inom kort lär beslut tas om vilket gruvföretag som kommer att få exploatera gruvfyndigheten Pahtohavare i Norrbotten. Enligt vissa pressuppgifter är det två utländska företag som är mest aktuella intressenter. Vpk har ständigt motsatt sig att gruvor och andra viktiga nationaltillgångar ställs under utländskt ägande och inflytande.
Men jag anser alltså att man borde tillämpa treterminsregeln i de fall då det har uppstått en sjukdom.
Outokumpu lär ju vara ett av dessa Kommer industriministern att aktivt ingripa för att se till att Pahtohavarefyndigheten överlåts till något svenskt gruvföretag?

Fru talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Tyvärr innehåller svaret i huvudsak en uppräkning av vilka myndigheter som har behandlat ärendet och ett konstaterande av att det finns en viss fastlagd ansvarsfördelning mellan myndigheter och regering. Av det skälet hävdar industriministern att han inte tänker vidta några åtgärder. Men det här svaret innehåller ju ingen som helst politisk bedömning av industriministern — om det är lämpligt att stora, rika fyndigheter säljs ut till utländskt kapital, eller om de skall ligga till grund för en nationell mineralförsörjning. Trots den ansvarsfördelning som påstås föreligga mellan myndigheter och regering torde väl inget statsråd kunna hävda att man helt saknar inflytande över understödda ämbetsverk. Av det skälet tycker jag att industriminister Nordberg gör det en aning lätt för sig genom att bara hänvisa till ansvarsfördelningen. Vad anser egentligen industriministern om nationellt ägande kontra multinationella gruvföretag? Och hur kan man säkra en svensk mineraloch gruvhantering?

Fru talman! Industriministern kontrar med att försöka göra den här debatten till en fråga om vad Paul Lestander anser, i stället för att redovisa regeringens syn. Det är ju skickligt och rutinerat, men en sådan metod kanske bör användas mot någon annan än mig, som faktiskt har deltagit i sådana här debatter tidigare och mött andra skickliga och rutinerade debattörer som har försökt precis samma knep. Därför skulle det ha varit bra om industriministern något mera hade utvecklat den här frågan. Men jag förstår av det redan sagda att industriministern inte kommer att låta sig pressas till något annat ställningstagande när det gäller att hålla dörren vidöppen för ett mera multinationellt ägande och deltagande i gruvutvecklingen i Sverige.

Fru talman! Jag blir alltid litet förbluffad när jag hör Anita Gradin försvara EG-anpassningen och det beslut som fattades i riksdagen den 4 maj. Socialdemokraterna och regeringen har anklagat oss i miljöpartiet för att vilja isolera Sverige samt för att vilja införa miljötullar och ett socialt ansvar för handeln. Nu säger man: Ja, visst accepterar vi högre tullar gentemot omvärlden, om EG kräver det. Jag tycker att det är ett mycket märkligt resonemang. En svensk anpassning till EG:s tullnivå i dag skulle utifrån 1985 års nivå för länder som icke tillhör EG ha medfört en höjning av tullavgifterna med ungefär 370 milj.kr. Detta accepterar alltså statsrådet. Hon är dessutom villig att acceptera nya tullar i detta sammanhang bara vi så att säga får anpassa oss till EG.

Fru talman! Jag konstaterar i alla fall att Anita Gradin är villig att acceptera en harmonisering, även om det skulle innebära högre tullar. Det är intressant. Jag tycker att regeringspartiet skall ha detta i åtanke när man anklagar oss för att vilja införa miljötullar och ett socialt ansvar för handeln. Harmoniseringen innebär tydligen ganska mycket för regeringen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gradin för svaret på min fråga, som jag tycker är tillfredsställande. Jag och många med mig blev något förvånade över den här DN-artikeln. Den måste ändå uppfattas så, att statssekreteraren ville tona ned neutralitetshänsynens roll när det gäller våra EG-relationer. Det verkar som om han var osäker beträffande den svenska neutralitetspolitikens karaktär på 1990-talet. Självfallet skulle det vara ganska olyckligt om ett sådant här uttalande inte kommenterades. Därför tyckte jag att det var angeläget att se till att det blev ett tillfälle att dementera eventuella missförstånd i fråga om det aktuella uttalandet. Jag uppfattar handelsministerns uttalande här som en klar dementi: Den svenska neutralitetspolitiken ligger fast. De begränsningar som det innebär för vårt EG-samarbete är också fastlagda, och från regeringens sida kan något omtänkande på detta område inte konstateras. Jag tycker att detta är värdefullt och tackar ännu en gång för svaret.

Fru talman! Inger Hestvik har frågat mig om jag avser att upplysa de blivande kvinnliga forskarna om det otroligt stora arbetsfält som finns när det gäller kvinnors hälsa. I 1987 års proposition om forskning (prop. 1986 89:31 forskningen som yrke. Jag framhöll också att det är av grundläggande 24november 1988 vetenskapligt intresse att teckna en tydligare bild av skillnaderna mellan = JYäöombodftbnma manligt och kvinnligt i fråga om bl.a. sjukdomars utbredning och orsaker. Jag utgår från att berörda forskningsfinansierande organ beaktar detta när de fördelar medel till forskningsprojekt inom olika områden. Självfallet är det också — både här och i alla andra sammanhang — angeläget att inte bara kvinnliga utan också manliga forskare engageras. I frågan nämns det uppdrag om forskarutbildning som regeringen nyligen givit universitetsoch högskoleämbetet. UHÄ skall bl.a. ange åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en jämnare könsfördelning inom forskarutbildningen. Andelen kvinnor bland nybörjarna inom forskarutbildningen varierar kraftigt mellan fakulteterna och även mellan orter. Vid medicinsk fakultet har andelen kvinnor ökat från 18 96 läsåret 1972 88. Bland de antagna till läkarutbildningen var andelen kvinnor 1972 87 46 90. Utvecklingen är således positiv. Man kan allmänt ställa frågan om hur medicinsk information kan förbättras från en könsbetingad utgångspunkt. Jag anser att förändringar bäst tillgodoses genom en ökad andel kvinnor inom läkaroch forskarkåren. Som jag redovisat är också utvecklingen positiv inom detta område.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsminister Bodström för svaret, som innehöll många positiva redovisningar och framtidsvisioner. All grundforskning skall vara fri; det är mycket viktigt! Ändå är jag övertygad om att forskningen i någon mån styrs av de studerande själva för att möta de krav och förväntningar som både näringslivet, den gemensamma sektorn och enskilda samhällsmedborgare ställer. Detta är naturligt, eftersom de flesta forskare väljer ett område som de är intresserade av, som de avser att arbeta vidare med i många år och som de hoppas att få ett positivt gensvar på från omgivningen. Därför är det viktigt att det tydliggörs för unga blivande forskare vilka arbetsfält som är särskilt angelägna. Ett sådant arbetsfält är just forskningen kring kvinnors hälsa. Massor av kvinnor har pressande upplevelser av sina kontakter med sjukvården, där de behandlats av män som inte förmått identifiera sig med kvinnors vanliga hälsoproblem, vare sig de varit fysiska, psykiska eller psykosomatiska. De typiska kvinnohälsoproblemen har haft och har fortfarande mycket låg status inom den traditionella medicinska vetenskapen och forskningen. Förklaringen är förmodligen den att medicinsk forskning styrs av män, och män har på forskningsområdet svårt att förstå allvaret i dessa problem. Ett exempel är forskningen kring de reumatologiska sjukdomarna, som bevisligen mest drabbar kvinnorna och kring vilka det forskas jämförelsevis litet. Statusen på forskningsområdet skulle kunna höjas om ett kvinnomedicinskt forskningscentrum inrättades. Problemens särart skulle också betonas om det klart uttrycktes att detta är ett forskningsområde som är särskilt lämpligt för kvinnliga forskare. Min förhoppning är att UHÄ i samband med fullgörandet av sitt uppdrag 29 inför 1990 års forskningspolitiska proposition tar med det om inte vita så ljusgrå fält, som den biologiska och medicinska kvinnoforskningen utgör och att forskarutbildning för kvinnliga doktorander på detta område får hög prioritet. Det vore intressant att höra om utbildningsministern vet någonting om skillnaden mellan olika universitet och högskolor när det gäller andelen kvinnliga forskare.
Fru talman! Jag vill när det gäller det sista som sades svara att medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet skiljer sig i det här avseendet från de medicinska fakulteterna vid övriga universitet. I Göteborg är det ungefär hälften kvinnor bland forskarna, och en lägre andel är det vid de övriga universiteten. Någon förklaring kan jag inte ge, annat än att det finns en kvinnlig professor bland dem som studenterna först möter.

Fru talman! Claes Roxbergh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av att vägverket har beslutat att ta över ansvaret för väghållningen av Säröleden. Det av Claes Roxbergh omnämnda beslutet har överklagats till regeringen. Ärendet kommer att behandlas i sedvanlig ordning, och jag är därför inte nu beredd att uttala mig i frågan.

Fru talman! Detta är ett enastående ärende. Vägverket har alltså beslutat att överta väghållningsansvaret för en väg där kommunen vill behålla väghållningsansvaret. Vägverket har beslutat utan att höra kommunen. Nu har, som vi har hört, kommunen beslutat överklaga beslutet till regeringen, vilket i och för sig inte är förvånande. Vägverket vill bygga ut denna väg till en fyrfilig väg. Kommunen vill i stället bygga busskörfält in till staden. Kommunen menar att dessa pengar borde satsas på kollektivtrafiken i staden. Vägverket vill bygga ut vägen med hundraprocentigt statsbidrag. När man vill bygga ut spårvägen i Göteborg, vad får man då? Jo, 40 9 i statsbidrag. För att bygga denna vägstump erbjuder sig vägverket att betala 100 70. Då förstår vi hur det kommer sig att trafikpolitiken är som den är. Detta är inte riktigt. Göteborgs kommun har med rätta hävdat att dessa pengar borde gå till kollektivtrafiken. Situationen är ytterst besvärlig i Göteborg, och det gör att alla tillgängliga resurser måste satsas på kollektivtrafiken. Det måste göras, så att biltrafiken kan inskränkas och minskas. Utbyggnad av bilvägarna i detta vägnät måste få anstå till senare. Jag Prot. 1988/89:31 hoppas att regeringen bifaller det besvär som kommunen har anfört. 24 november 1988

Fru talman! Ulla Orring har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att hindra att förödande indragningar såväl för järnvägens persontrafik som för dess godstrafik kommer till stånd. Claes Roxbergh har med hänvisning till att SJ inte klarar driften av ett stort antal bandelar samtidigt som lokaltrafiken och transportrådet har mycket begränsade medel frågat mig vilka åtgärder som planeras. Frågorna har överlämnats till mig. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Låt mig först klargöra att riksdagens beslut tidigare i år om trafikpolitiken innebär att järnvägen ges förutsättningar att spela en viktig roll som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och energisnålt transportmedel. Med den nya rollfördelningen på järnvägsområdet, som också beslutats i bred politisk enighet, skall SJ utvecklas till ett modernt, effektivt och kundinriktat tågföretag som skall bära sina egna kostnader. För persontrafiken innebär detta att SJ skall driva och utveckla lönsamma linjer i egen regi samt lokal och regional trafik på entreprenad på länstrafikföretagen. Det finns dock — som de frågande har påpekat — en rad linjer där den långväga persontrafiken har en klar regionalpolitisk betydelse men inte kan upprätthållas på affärsmässiga grunder. Som en del i det trafikpolitiska beslutet ingår därför att staten genom transportrådet skall köpa olönsam trafik som har ett samhällsekonomiskt värde. Just nu pågår också diskussioner mellan transportrådet och SJ om vilken trafik som skall upphandlas. I avvaktan på att dessa diskussioner slutförs har jag för närvarande ingen möjlighet att närmare kommentera saken. För godstrafiken gäller att SJ har stora möjligheter att utveckla konkurrenskraftiga och miljövänliga transporter på de trafikstarka sträckorna. För bandelar med liten godstransportvolym har järnvägen däremot med traditionellteknik begränsade möjligheter att kunna erbjuda bra transportlösningar. SJ kommer därför, enligt vad jag fått veta, att göra en översyn i samråd med 31 berörda kunder om bl.a. alternativa transportlösningar, genom t.ex. kombinerade lastbilsoch järnvägstransporter. Jag vill vidare framhålla, att för att fftämja en nödvändig omstrukturering och satsning på SJ:s godstrafik ingår i det trafikpolitiska beslutet ett särskilt utvecklingsbidrag till SJ på nära en halv miljard kronor för år 1989. Jag har därför ingen anledning att vidta någon åtgärd med anledning av frågorna.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Just nu är det dubbla budskap som dominerar diskussionen om transportpolitiken inom SJ. Å ena sidan skall SJ utvecklas, å andra sidan kommer meddelanden från SJ:s generaldirektör om att sovvagnarna på Norrlandstrafiken är i farozonen liksom en rad bansträckor, som jag också har nämnt i min interpellation, t.ex. Umeå-Vännäs och Storlien-Östersund. Detta är litet egendomligt. Det handlar om en avveckling för Norrland. I går påpekade kommunikationsministern gång på gång att hela bansystemet skall utvecklas efter samhällsekonomiska principer. Det skulle dock göras satsningar på de banor där de stora resandeströmmarna går. Norrland är emellertid glest befolkat med stora avstånd mellan samhällen och städer. Det kan aldrig bli stora strömmar av resande. Det låter sig sägas att trafikhuvudmännen skall överta ansvaret för persontrafiken på vissa trafiksvaga bandelar. Regeringen framhöll i den trafikpolitiska propositionen att ett aktivt statligt engagemang är nödvändigt för att tillförsäkra Norrland tillgång till attraktiva och effektiva kollektiva fjärrförbindelser. Hittills har det emellertid bara skett indragningar från SJ:s sida. Tvärbanorna Umeå-Vännäs och Östersund-Storlien m.fl. undandras från statligt stöd enligt det här handlingsprogrammet. Sidobanor försvinner, och det betyder mindre anslutning till stambanan. På så sätt försvinner underlag även för stambanan. Jag vill att statsrådet i dag skall lämna ett klart och entydigt besked om att sovvagnstrafiken skall räddas. Det är vad konsumenter, trafikanter och framför allt personalen kräver.

Fru talman! Det här tycker jag är den totala urspårningen. Det är för litet pengar och stödet är felaktigt konstruerat. Transportrådet — som förut hette bussbidragsnämnden, vilket det kanske egentligen borde göra fortfarande — och länstrafiken får alldeles för litet pengar. Stödet måste konstrueras så att SJ får mer pengar ju mer transportarbete man utför. Det borde konstrueras så att det blir ett bidrag per personkilometer. Även om vi tillför mer pengar kommer det inte att hjälpa, eftersom investeringarna sedan 40 år tillbaka är så katastrofalt eftersatta på järnvägsnätet. Strategin måste vara att man skall genomföra massiva investeringar i järnvägens infrastruktur — upprustning, dubbelspår på befintliga sträckor och vissa nya sträckor. Detta kostar oerhört mycket pengar. Det skulle emellertid leda till en ökad konkurrenskraft och till ökad transporthastighet och sänkta kostnader. Det skulle kanske också kunna leda till att vi för de pengar som i dag tillförs transportrådet och länstrafiken skulle kunna få oerhört mycket mera transporter. I dag kan man inte trafikera som man borde, eftersom förutsättningarna delvis saknas. Jag vill återigen ta upp exemplet med järnvägen mellan Borås och Göteborg. Den järnvägssträckan är så dålig att man måste köra så sakta att det går fortare att köra buss mellan Borås och Göteborg. Hur skulle järnvägen kunna konkurrera under sådana förutsättningar, även om vi tillför pengar via transportrådet och lokaltrafiken? Det är nödvändigt med ett investeringsprogram av en sådan volym som miljöpartiet föreslår. Det måste till krafttag.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det var magert med avseende på min konkreta fråga. Bakgrunden till frågan är SJ:s presentation av en ny programplan. I varje fall enligt tidningsreferat är flera bandelar i vårt land nedläggningshotade. En av dessa är kust-till-kust-banan på sträckan Kalmar-Karlskrona-Göteborg. Förlusterna är stora på många av de omnämnda bandelarna. Vi vet egentligen inte hur det är. Det nämns ibland vissa avrundade summor som är ganska stora. Det har däremot aldrig gjorts någon presentation av hur stora förlusterna är på resp. bandel, på vilket sätt kostnaderna har tagits fram och vilka förutsättningar man har arbetat efter. Sådant tycker jag att man borde ha klart för sig innan man tar ställning i frågan. Den aktuella bandel som jag berör i min fråga, kust-till-kust-banan, är en av stomjärnvägarna i vårt land. Därmed har staten ett ansvar för driften på bandelen. Både från banverkets och från SJ:s sida har man tidigare uttalat sig mycket positivt när det gäller att säkra den här bandelens framtid. Nu är den alltså hotad. Staten har ett ansvar i detta sammanhang. Statsrådet säger att det i stort sett inte skall vidtas någon åtgärd. Jag tycker att det är ett alltför bristfälligt svar. Jag önskar att statsrådet skulle kunna ge ett sådant besked att riksdagens beslut om regionalpolitiska åtgärder för den här delen av landet verkligen skulle komma till uttryck i uttalandet, så att transportrådet skulle ha något att rätta sig efter i denna fråga.

Fru talman! Tack för svaret. Min fråga var avsiktligt ställd till miljöminister Birgitta Dahl. Hon har vid upprepade tillfällen understrukit nödvändigheten av att utsläppen av bilavgaser bringas ner, bl.a. genom ökat utnyttjande av kollektivtrafiken. Mot den bakgrunden hade det varit värdefullt att få höra miljöministerns bedömning. Den av SJ aviserade nedläggningen av järnvägsförbindelsen i den mycket tättrafikerade Göteborgsregionen kommer att verka i rakt motsatt riktning, därest den genomförs. De ca 800 resenärer som per dag utnyttjar järnvägen kommer att tvingas använda sig av motorfordon. Nu har kommunikationsministern gett sitt svar. Jag måste tyvärr konstatera 24 november 1988 att det inte gavs något som helst besked i svaret. Mer än 20 000 personer trafikerar varje dag riksväg 40 mellan Göteborg och Borås och mot Landvetters flygfält. Genom en upprustning av järnvägsförbindelsen och med en sträckning via Landvetter skulle antalet resande på järnvägen med all säkerhet kraftigt komma att öka, med motsvarande begränsning av biltrafiken som följd. Med hjälp av snabbtåg med god komfort skulle järnvägen utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ — i alla fall på resesträckor upp till 50 mil. Dubbelt så fort som bil och hälften så dyrt som flyget, är en slogan som är belysande i sammanhanget. Till detta kommer att godstrafiken i regionen är mycket betydande och den kommer med all säkerhet att öka. Det finns därtill avancerade planer på att tillskapa den s.k. Götalandsbanan från Göteborg via Borås till Stockholm. Är det verkligen försvarbart att mot bakgrund av rådande verklighet och förutsättningar ens tala om nedläggning? Egentligen borde upprustning av järnvägen komma i fråga.

Fru talman! Liksom föregående talare hade jag ställt min fråga till miljöministern och gjort det med anledning av det beslut som vi tog i Nordiska rådet, där det på ett ställe i programmet står att energioch miljömässigt förmånliga transportalternativ, speciellt järnvägstransporterna, bör göras ekonomiskt attraktiva. Det kanske är glädjande att miljöministern har sett att problemet till stor del finns i trafiken och att frågan därför måste hänskjutas till kommunikationsministern. Det är dock tråkigt att upptäcka att dessa bitar står emot varandra. Kommunikationsministern svarar ju här att järnvägen skall bära sina egna kostnader. Vem skall då ta kostnaderna för miljön? Och vad blir det av hela folkets järnväg när alltmer satsas på den sofistikerade trafiken och de vanliga små människorna blir hänvisade till gamla dåliga bilar för att ta sig någonstans?
Fru talman! Som flera av frågeställarna redan har påpekat hade vi en ingående diskussion om trafik och miljö och särskilt om järnvägspolitiken i går. Jag refererade då och motiverade utförligt de beslut som riksdagen fattade i maj om järnvägspolitiken. Jag skall därför inte upprepa alla dessa synpunkter. Det går att ta del av dem i protokollet. Jag vill bara göra några korta kommentarer till de direkta frågor som har ställts här i dag. Ulla Orring ställde frågan hur mycket regeringen är beredd att satsa för att upprätthålla trafik på olönsamma linjer. Som Ulla Orring förmodligen vet har regeringen inte några andra pengar till sitt förfogande än dem som riksdagen har ställt till regeringens förfogande. Det är alltså anslag på i storleksordningen 600 milj.kr. som transportrådet har till sitt förfogande för att köpa trafik på dessa banor. Enligt min mening bör det bli en hel del trafik för så mycket pengar. Men regeringen har inte några speciella medel för ändamålet utan det är riksdagens beslut som gäller. När det gäller sovvagnstrafiken till Norrland är det samma sak. Riksdagen har ställt sig bakom ett uttalande på förslag av regeringen att staten skall garantera denna sovvagnstrafik, varför det egentligen var en ganska onödig fråga. Claes Roxbergh tog upp frågan om den dubbeltrafik som förekommer i vissa fall och järnvägens svårigheter att konkurrera när subventionerad busstrafik går på landsvägen bredvid den subventionerade järnvägstrafiken. Det är en mycket viktig fråga, och den har varit en av våra utgångspunkter för att decentralisera besluten. Vi hoppas att vi om något år får se om vi med den uppläggning vi nu har valt skall kunna komma ifrån den typ av slöseri med både kommunala, landstingskommunala och statliga skattemedel som förekommer genom att man i dag kör sådan parallelltrafik. Man håller på att diskutera på olika håll i landet hur man skall kunna finna konstruktiva lösningar på dessa frågor.
Fru talman! Statsrådet tycker att min fråga är onödig, och det kan man kanske tycka från Stockholms horisont. Men för den som bor i norra Norrlands inland och vill åka sovvagn upp till norra Norrland tror jag frågan är mycket relevant. Man har sagt att järnvägsnätet skall anpassas i fråga om kapacitet, standard och linjeföring så att järnvägens naturliga roll i trafikförsörjningen skall kunna tas till vara på ett riktigt sätt. Men om man svälter ut järnvägen i norra Norrland, vilket är på gång sedan många år tillbaka, då kan inte järnvägens naturliga roll tas till vara, och det är till skada för både människor och miljö. Det senaste förslaget från SJ betyder dessutom att kanske tusentals människor blir utan arbete. Det här är en stor fråga som jag tycker att kommunikationsministern skall ta på allvar. Min fråga till statsrådet som högsta ansvarig för trafiken är: Vad kommer transportrådet att satsa på Norrland av anslaget på 600 milj.kr.? Blir det fortfarande en svältkur eller blir det en gödningskur så att banan kan vara kvar med sovvagnstrafik och så att de mindre banenheterna kan drivas? Kommunikationerna är en mycket viktig fråga för oss som bor i norr.
Fru talman! Jag menar att en riktig strategi saknas. Det är viktigt att det blir ändrade direktiv till transportrådet och länstrafiken, och det är viktigt att stödet blir av den karaktären att man får ett stöd när man transporterar någonting. I dag är stödet utformat så att man får lika mycket bidrag oavsett hur många som åker med tågen eller bussarna. Stödet måste baseras på hur mycket reellt transportarbete man uträttar. Om dessa ändringar inte kommer till stånd tror jag inte att vi kan få ordning på stödet — förutom kraftigt ökad resurstilldelning.
Herr talman! Statsrådet Hulterström ville inte ge någon åsikt till känna om hur han ser på dessa frågor. Han skyller antingen på transportrådet eller på riksdagens anslag. Jag tycker nog att det vore trevligt om statsrådet ändå ville ge uttryck åt sin egen åsikt. Har riksdagen uttalat att en viss del av landet, i detta fall sydöstra Sverige, skall prioriteras i regionalpolitiskt hänseende, kan man inte bara vifta bort detta riksdagens uttalande och säga att man inte bryr sig om det och att man får se vad transportrådet kan hitta på. Statsrådet borde ta ansvar för att sådana här uttalanden från riksdagen kläs i handling och visa en viss dådkraft. Jag önskar en reaktion på dessa frågor.
Herr talman! Statsrådet hänvisar till gårdagens debatt, men jag vill nog gärna höra statsrådets synpunkter i just den av mig i dag aktualiserade frågan. Jag upprepar: Är det verkligen försvarbart mot bakgrund av de förutsättningar som råder i Göteborg—Borås-regionen att ens tala om en nedläggning av järnvägsförbindelsen Göteborg-Borås?
Herr talman! Det är otroligt viktigt att miljöaspekterna kommer in här. Vi håller på att bygga en motorväg på västkusten som kostar mängder av pengar. Nu är det dags att även järnvägen på den kanten får kosta och att vi är villiga att ställa upp på det. Annars har vi snart inget liv i havet.
Herr talman! Det investeras inte bara i vägar på västkusten utan faktiskt också i järnvägar. Just västkustbanan är för närvarande ett av de största investeringsprojekten för banverket. Jag begärde ordet närmast för att säga till Bertil Danielsson och Hans Nyhage att det bara var tiden som inte räckte till. Jag skall gärna svara på era frågor.

Bertil Danielsson sade att mitt svar var magert. Det är ingenting mot hur magra anslagen hade blivit om er vilja hade gått igenom.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha kommunikationsministerns försäkran att det blir mer investeringar till järnvägen och att det blir ett ökat stöd till länstrafiken och transportrådet samt att det blir ändrade villkor för stödet. Om regeringen föreslår detta kommer vi att vara de första att stödja sådana förslag i riksdagen.
Herr talman! Jag känner igen den här debattekniken. Jag har varit ute för det tidigare att när ett statsråd inte har något konkret svar att ge på en konkret fråga i ett aktuellt fall så hänvisar han till det frågande partiets allmänna politik och slipper på det sättet ge sin egen syn på frågan. Jag vill bara meddela att vi har en helt annan politik i många hänseenden, en politik som radikalt skulle förändra och framför allt förbättra mycket av verksamheten i vårt land. Att i en sådan här fråga komma med svepande formuleringar för att slippa att gå i svaromål tycker jag är litet tunt.
Herr talman! Det sades ju i den proposition som regeringen lade fram i våras att staten skall bidra till att täcka kostnaderna för trafiken i den mån den inte är företagsekonomiskt lönsam. Statsrådet svarar inte hur mycket han tänker föreslå riksdagen att avsätta för trafiken med sovvagnar på övre Norrland. Det får inte bli så att de trafikpolitiska förslagen kommer i motsatsställning till den av riksdagen förda regionalpolitiken. Det blir på det sättet om man inte kan hålla i gång järnvägstrafiken eller sovvagnstrafiken, t.ex. på de små tvärbanorna. Jag kan nämna för statsrådet att om man tvingas dra in virkestransporterna mellan Lycksele och Vännäs betyder det att 60 nya lastbilar i tung timmertrafik kommer att trafikera E 79. Kan det vara en bra trafikoch miljöpolitik? Jag tycker inte det.
Herr talman! Den av kommunikationsministern tillämpade debattekniken ger sannerligen inget svar på min konkreta fråga. Jag frågade miljöministern vilka åtgärder hon ville vidta för att förhindra att trafikmiljön i Göteborg Borås-regionen ytterligare försämras. Det var min konkreta fråga. Vad som har skett tidigare är totalt ointressant — jag vill ha svar på min konkreta fråga.
Herr talman! Det hade visat på större miljöengagemang och större intresse för miljöfrågorna om man i det här läget hade uttalat att man är intresserad av att ta upp en diskussion om dubbelspår till Trollhättan, utveckling av järnvägstrafiken till Borås, osv. Trots att man vet hur stora miljöproblem vi har i Göteborg tänker man, i stället för att satsa på kollektivtrafik in till Göteborgsområdet, skära av den totalt!
Herr talman! Låt mig bara till sist helt kort säga att den typ av projekt som berörts nu i slutet av debatten är just sådana som nu diskuteras på många olika håll i landet. De står inte i motsats till den andra diskussion som vi för. Sedan vill jag säga några ord till Bertil Danielsson och Hans Nyhage. Jag tycker att ett mycket konkret svar på era frågor är att om ni hade fått igenom era förslag hade den olönsamma trafik som ni nu säger att ni värnar mycket snabbt blivit nedlagd. Men ni fick inte igenom era förslag, och därför kanske det finns en chans att den trafiken upprätthålls på de banorna, trots att ni egentligen inte har ställt pengar till förfogande för det.
Herr talman! Problemet är att vi under 20-30 års tid har investerat i stort sett alla våra pengar i bättre vägar och för en ökad vägtrafik. Vägtrafiken tillväxer med 6-7 9e per år. I Göteborg är prognosen att den skall öka med 25 Jo fram till år 2000. Det ger sådana ekologiska konsekvenser att vi inte kan tolerera dem. Därför måste med nödvändighet vartenda korvöre läggas på kollektivtrafik och spårbunden trafik och ingenting annat. Det är en överlevnadsfråga för oss helt enkelt, och det borde vi ha startat med redan för fem sex år sedan.
Herr talman! En stor del av SJ:s bannät i norra Norrland har en mycket låg kapacitet och en mycket dålig teknisk standard. Jag vet att det nu pågår upprustningar av stambanan, men på tvärbanorna och inlandsbanan är systemet nedslitet. Boliden, som transporterar slig på delen Rönnskär Laisvall, känner att man inte kan transportera sitt gods med SJ på grund av SJ:s kapacitet och ekonomiska beräkningar. Den här försummelsen har pågått i många år. Den industri och de människor som just nu bor i våra trakter får betala det med sämre kommunikationer. Det är verkligen tråkigt att man inte ser sambandet mellan regionalpolitiken och kommunikationerna.
Herr talman! Jag måste fråga kommunikationsministern: Vad är det för mening med att hänvisa till någonting som inte föreligger? Är det inte rimligt att svara mot bakgrund av den verklighet som nu råder? Vad har kommunikationsministern då för svar att ge? Det är det svaret jag efterfrågar och inte något tilltänkt. Jag vill få höra kommunikationsministerns konkreta synpunkter på det jag har frågat om.
Herr talman! Kommunikationsministern säger att hade den moderata politiken genomförts hade det blivit mycket sämre på alla områden. Men nu är det inte det som gäller — vi kan vid annat tillfälle diskutera de totala skillnaderna mellan våra resp. partiers politik. Men på trafikpolitikens område är det tyvärr inte våra förslag som har genomförts, utan det är i stort sett regeringens. Då borde väl regeringen ha en uppfattning om vilka resultat dessa förträffliga förslag skall ge i de här konkreta frågorna! Det går ju inte att säga att moderat politik skulle ha motverkat de önskemål vi framfört — det är ju inte moderat politik som förts på, det här området, som Hans Nyhage nyss sade; det är ju regeringens egen politik, och den innehåller tydligen inga svar på de frågor vi har ställt. Det är förvånande!

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ombyggnaden av riksväg 34 på sträckan Storebro-Vimmerby och av länsväg 138 Målilla-Virserum kommer till stånd så att en ny genomfartsled Linköping-Målilla-Växjö-Malmö kan skapas. Som Agne Hansson känner till sker byggandet av statliga vägar enligt fastställda flerårsplaner. Dessa planer upprättas och fastställs i en decentraliserad planeringsprocess, där det lokala och regionala inflytandet är stort. För närvarande pågår upprättande av förenklade flerårsplaner för åren 1989-1997. Dessa kommer när det gäller länstrafikanläggningar att fastställas av resp. länsstyrelse och när det gäller riksvägar av vägverket. Jag har inte för avsikt att ingripa i detta arbete.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag är mycket medveten om att arbetet med fastställelserna är en decentraliserad process med stort lokalt inflytande, och jag deltar ofta i det arbetet. Men skall det vara någon mening med beslutanderätten lokalt måste det också finnas ett väganslag där de lokala myndigheterna har möjligheter att prioritera. Projektet som jag nu tagit upp är i grunden en fråga om ett väganslag. För den närmaste tioårsperioden har väganslaget för Kalmar län halverats till 250 milj.kr. från 500 milj.kr. under den tidigare tioårsperioden. Dessa 250 milj.kr. på tio år skall ställas i relation till de 675 milj.kr. som man är beredd att lägga ned på två mil motorväg på västkusten. Det är, kommunikationsministern, orimligt att styra över 40 96 av vägresurserna till tre huvudområden här i landet och halvera väganslagen till ett utsatt län som Kalmar län! Därför vill jag fråga kommunikationsministern om vägverkets fördelning av anslagen inte oroar honom och vad han tänker göra åt det. Den väg som jag här har tagit upp har också ett rikspolitiskt intresse av ett annat slag, nämligen att den skulle bli en förträfflig avlänkning av E 4 genom södra Sverige och därmed avlasta trafiken där med positiva effekter på miljö, vägunderhåll och olycksrisker. Ett positivt uttalande till stöd för det projektet från kommunikationsministern skulle vara mycket betydelsefullt.
Herr talman! Jag ifrågasätter inte att det vägprojekt som frågan avser kan vara i och för sig angeläget. Men som jag sade sker prioriteringen på länsnivå, och jag konstaterar då att i den gällande flerårsplanen har detta projekt av länsmyndigheterna lagts som nummer sju. Det finns alltså sex andra projekt som man i länet bedömer som angelägnare. Var det här projektet hamnar i den översyn som sker nu vet inte jag, men hade man fått mera pengar mot bakgrund av gällande plan, hade de såvitt jag förstår gått till de sex projekt som är före i kön. 39 Prioriteringarna styrs således inte från central nivå, utan länen skall kunna göra sina bedömningar, och det har inneburit att det inte blivit detta projekt som i första hand tilldelats pengar. Det är inte regeringens bedömning, utan det är länsmyndigheternas bedömning att det finns annat som är angelägnare.
Herr talman! Det är uppenbart att det förhållande som kommunikationsministern beskriver är en följd av att det finns så oerhört litet pengar att fördela. Den här ombyggnaden skulle ha varit genomförd redan 1982. Den har sedan flyttats till 1986 och därefter till 1989, och nu är den på väg att flyttas in på 90-talet. Den vägsträcka det gäller ligger i ett utsatt område i sydöstra Sverige. Förutom att en vägupprustning skulle ha stor rikspolitisk betydelse ur kommmunikationssynpunkt, skulle den ge betydande regionalpolitiska positiva effekter. Kommunikationsministern har ju varit i området och åkt smalspårig järnväg och invigt industriområden i Virserum. Det skulle naturligtvis vara väldigt positivt för människorna i dessa bygder att få ett besked från kommunikationsministern att han är beredd att ställa sig bakom tanken på att utveckla en ny genomfartsled.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat finansministern, om han är beredd att ge besked om när folkbokföringskommittén väntas avsluta sitt arbete. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det är jag som skall svara på frågan. På folkbokföringsområdet arbetar för närvarande två kommittéer. Den ena är den som nämns i frågan, nämligen 1983 års folkbokföringskommitté. Den har i uppdrag att lämna förslag till en förbättrad folkbokföring och dess verksamhet är inriktad på de materiella reglerna. Kommittén har hittills lämnat två betänkanden, och dess slutbetänkande väntas komma efter sommaren 1989. Den andra kommittén som arbetar inom folkbokföringsområdet är den som tillkallades i mars i år med uppdrag att utarbeta förslag till genomförande av den nya organisation av folkbokföringen som riksdagen fattade beslut om under hösten 1987. Om jag har uppfattat Hugo Hegeland rätt, är det denna kommittés arbete som har föranlett frågan. Organisationskommittén har påbörjat sitt arbete och har en lång rad frågor att ta ställning till. Enligt direktiven skall kommittén bl.a. omsorgsfullt belysa personalfrågorna och föreslå åtgärder som gör övergången till ny huvudman så friktionsfri som möjligt samt undersöka vilket ytterligare lokalbehov som uppstår hos främst de lokala skattemyndigheterna för att dessa skall kunna härbärgera den nya verksamheten. Jag utgår från att organisationskommittén, i enlighet med givna direktiv, skall bli klar med sitt arbete inom sådan tid att den av riksdagen beslutade organisationsförändringen skall kunna genomföras som planerat den 1 juli 1991.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det bygger på en riktig tolkning av min avsikt med frågan. Problemet är ju att den första kommittén ännu inte är klar med sitt arbete. När man inte känner till hur de materiella reglerna för folkbokföringen skall se ut, är det inte lätt för den andra kommittén att bedriva sitt arbete. Organisationskommittén har verkligen inte lång tid på sig, allra minst med tanke på att den, som statsrådet påpekar, har en lång rad frågor att ta ställning till. Och inte bara det, kommittén skall också omsorgsfullt belysa personalfrågorna och föreslå åtgärder som gör övergången till ny huvudman så friktionsfri som möjligt. Dessutom skall kommittén undersöka vilka ytterligare lokalbehov som uppstår, osv. Innan man vet hur det blir med det materiella innehållet, är det som sagt väldigt svårt för denna kommitté att arbeta reellt. Här är det fråga om inte mindre än 8,5 miljoner personakter, som skall överföras från pastorsexpeditionerna till skattemyndigheterna. Bara för Stockholms stad — jag nämner detta, även om det inte ligger så nära tredje vice talmannens hemort — omfattar materialet 3 500 A4-pärmar. Hur man skall härbärgera det materialet eller i vilken utsträckning man skall överföra det till mikrofilm är ännu inte klart, men det är naturligtvis någonting som påverkar lokalutformningen. Dessutom är personalfrågorna fortfarande flytande. För ett par år sedan talades det t.o.m. om att posten skulle hjälpa till att klara personalfrågorna vid denna verkligen mycket omfattande övergång. Jag undrar om inte statsrådet är väl sangvinisk när han svarar att han utgår ifrån att organisationskommittén kommer att genomföra sitt arbete i tid. Jag skulle vilja säga att jag utgår ifrån att den inte kommer att göra det, och det är detta som oroar mig. Är inte statsrådet oroad på något sätt?
Herr talman! Jag medger att tidsprogrammet är relativt sett pressat. Vad som styr här är i första hand riksdagens beslut om att få den nya organisationen i kraft per den 1 juli 1991. Som jag sade i mitt svar utgår man för närvarande ifrån att 1983 års folkbokföringskommitté skall kunna slutföra sitt arbete strax efter sommaren 1989. Med en rimlig tidsutdräkt för remissförfaranden, propositionsarbete och proposition i vederbörlig tid till riksdagen skulle organisationskommittén dock till sitt förfogande ha en tid som sträcker sig ända fram t.o.m. slutet av våren eller början av sommaren 1990. Organisationskommittén skulle med andra ord kunna arbeta i det närmaste ett år efter det att 1983 års folkbokföringskommitté slutfört sitt arbete enligt de nu gällande planerna. Icke förty skall inte jag motsätta mig en bedömning av läget som innebär att det för båda kommittéerna naturligtvis är ett relativt sett pressat tidsprogram.
24 november 1988 = Herr talman! Jag tackar statsrådet för dessa kompletterande synpunkter som jag oreserverat instämmer i. Även om kommittén skulle vara klar sommaren 1990, så att övergången kan genomföras den 1 juli 1991, är de anställda inom kyrkobokföringen oroade, därför att de vet fortfarande ingenting. I frågesvaret talar statsrådet om besked efter sommaren nästa år. Det kan betyda framåt jul — med en väldigt välvillig tolkning kan det betyda följande år. Så det är ett litet svävande svar. Personalen är orolig och har börjat se sig om efter andra arbeten, eftersom det inte har givits några klara besked om i vilken omfattning deras tjänster sedan kommer att efterfrågas. Det är egentligen det mest oroande. Lokalfrågorna kan man väl alltid klara provisoriskt under en övergångstid.
Herr talman! Också på denna punkt har jag lätt att förstå Hugo Hegelands synpunkter. Det är viktigt att de anställda känner att deras situation och deras önskemål så långt som möjligt beaktas. Detta har också kommit till uttryck i organisationskommitténs arbete. Redan före sommaren i år gick kommittén ut med information till samtliga pastorsämbeten och därmed till de anställda på ämbetena om sitt uppdrag, sin tidsplanering och sina avsikter i stort. Kommittén hade vidare i maj i år tillfälle att som svar på en skrivelse från Svenska kyrkans församlingsoch pastoratsförbund ytterligare utveckla sin preliminära bedömning av sysselsättningsutvecklingen i den nya organisationen och möjligheterna att tillmötesgå personalens önskemål därvidlag. Den typen av kommunikation måste naturligtvis fortsätta och eventuellt intensifieras, allteftersom omställningsperioden fortgår. Kommittén har med detta visat att den känner ansvar också för den oro som tidvis kan uppstå. Man har också hitintills gjort vad man kan för att lindra den.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för denna ytterligare komplettering. Jag tvivlar inte på att kommittén känner ett ansvar, men därmed är inte sagt att den också har möjlighet att uppfylla detta ansvar. Kommittén har ju mycket kort tid att arbeta på, relativt sett. Detta kan riksdagen ha ett visst ansvar för, eftersom besluten inte kommit tidigare. Det är glädjande att höra att man ändå gått ut med besked om riktlinjerna. För den enskilde vore det dock ännu viktigare att få konkreta besked om hur fortsättningen blir, om man eventuellt får fortsätta att stå under länsskattemyndigheten eller någon annan myndighet. Det enda vi kan ta fasta på nu är, som statsrådet säger, att man verkligen kommer att följa dessa frågor mycket noggrant och göra allt för att avsluta arbetet i tid.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig om framtiden för den marinekologiska verksamheten vid universitetet i Lund. Den 13 oktober besvarade jag i denna kammare en fråga från Rolf L Nilson rörande den marinekologiska forskningen vid universitetet i Lund. Jag redovisade då kortfattat hur regeringen handlagt frågan om den marina naturvetenskapliga forskningen, speciellt frågan om inrättandet av s.k. baslaboratorier för marin forskning. Jag anförde då bl.a. följande: ”Med hänsyn till miljösituationen i haven är marinekologisk forskning ett mycket viktigt forskningsområde. Därför är det angeläget att finna en organisation som på bästa sätt utgör ett stöd för verksamheten. Det är med detta som utgångspunkt som vi kommer att behandla och ta ställning till UHÄ:s kommande förslag.” Denna utgångspunkt gäller givetvis fortfarande. Sedan detta frågesvar lämnades har UHÄ:s förslag om marina institut för naturvetenskaplig forskning inkommit till regeringen. UHÄ har utarbetat sitt förslag efter en relativt omfattande remissbehandling av den rapport som en utredningsman, professor Bengt-Owe Jansson, utarbetat med anledning av regeringens uppdrag. Margit Gennser hänvisar i interpellationen till ett tidigare förslag från statskontoret och anför att ”UHÄ har sedermera anslutit sig till statskontorets förslag”. Jag vill emellertid ge en mer fullständig beskrivning av sakläget. Statskontorets utredningsförslag ”Baslaboratorier för marin naturvetenskaplig forskning” ingavs till regeringen våren 1986. I 1987 års forskningspolitiska proposition presenterade regeringen efter remissbehandling sitt förslag till uppbyggnad av baslaboratorier. Vid behandlingen av regeringens förslag anförde utbildningsutskottet i sitt betänkande 1986/87:26 följande: ”Utskottet anser att förslaget om koncentration av den marina naturvetenskapliga forskningen till de tre föreslagna universiteten är väl avvägt.” Mycket har hänt sedan statskontorets förslag lämnades. Algblomning och säldöd har i år drabbat västkusten särskilt hårt. UHÄ har till skillnad från statskontoret kunnat väga in dessa händelser i sitt förslag. Därför kan man inte som en sammanfattande beskrivning av UHÄ:s nyligen ingivna förslag säga att UHÄ ”anslutit sig till statskontorets förslag”. En bättre beskrivning är att UHÄ, på grundval av regeringens uppdrag och riksdagens beslut, utarbetat ett förslag till organisation av den marina naturvetenskapliga forskningen. I detta förslag ingår en rad kostnadskrävande förstärkningar av forskningen som inte återfinns i statskontorets tidigare förslag. Jag vill också i sammanhanget erinra om att regeringen mot bakgrund av händelserna på västkusten har föreslagit en resursförstärkning på 30 milj.kr. för innevarande budgetår avseende marin forskning och övervakning samt internationellt marint arbete. UHÄ:s förslag har som jag nämnt nyligen lämnats till regeringen. Beredningen av förslaget har just inletts i regeringskansliet. Mot denna bakgrund vore det inte lämpligt av mig att bryta ut en del av förslaget, t.ex. den marina forskningen i Sydsverige, och ta ställning härtill utan att helheten kan överblickas. Jag vill emellertid här redogöra för hur vi avser att handlägga frågan om den framtida marina naturvetenskapliga forskningen. Inom regeringskansliet pågår nu förberedelsearbetet inför 1990 års forskningspolitiska proposition. Myndigheter och andra redovisar successivt olika underlag för regeringens ställningstagande. UHÄ:s utredning är ett av de dokument som kommer att utnyttjas i detta sammanhang. I likhet med Margit Gennser anser jag att den marinekologiska forskningen är ett viktigt område att bevaka i forskningsplaneringen inför nästa forskningspolitiska proposition. Den sammanlagda kostnaden för UHÄ:s förslag överstiger 100 milj.kr. och måste därför behandlas i detta övergripande sammanhang. Interpellationen utmynnar i en begäran om ett årligt resurstillskott om 2å3 milj.kr. för den marinbiologiska verksamheten i Lund. Regering och riksdag anvisar normalt inte medel för forskning genom öronmärkta smärre tillskott av detta slag. Universitetet i Lund har genom riksdagens beslut med anledning av 1988 års budgetproposition för innevarande budgetår anvisats drygt 233 milj.kr. under anslagen till de matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna. Hur dessa medel skall fördelas på institutioner och forskningsområden beslutas lokalt. Härtill kommer de medel som aktiva forskargrupper får från forskningsråd och sektorsorgan. Jag vill avslutningsvis försöka lägga till rätta en missuppfattning rörande effekterna av riksdagens beslut rörande baslaboratorier våren 1987. Även om beslutet innebär en kraftsamling kring universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg innebär det inte att vetenskaplig verksamhet inom det marina området skall förekomma enbe'rt där. Jag utgår i stället från att universiteten i Stockholm och Göteborg måste ha ett nära samarbete med universitetet i Lund när det gäller genomförandet av verksamhet som berör sydkusten och i frågor där universitetet i Lund har särskild kompetens. Att också universitetet i Lund uppfattat saken så framgår av universitetets yttrande över UHÄ:s

Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för det omfattande svaret. 25 november 1988 Först till den punkt där vi är helt överens, nämligen att den marinekologis==— mjm. dom mm skolor ka verksamheten — som innefattar utbildning, forskning, fältstudier, stöd till näringsliv samt statliga och kommunala organ — skall prioriteras. Enighet om grundläggande prioriteringar är bra. Nu gäller diskussionen emellertid mera praktiska, men oerhört viktiga avvägningsfrågor. I min interpellation pekade jag på följande: En decentraliserad verksamhet inom det marinekologiska området är väsentlig, beroende inte minst på att vårt land är så stort. Nödvändiga fältstudier kan inte bedrivas framgångsrikt om inte den marinekologiska verksamheten har en tyngdpunkt även vid Lunds universitet. Att södra Östersjön och Öresund är väsentliga områden att bevaka från miljöskyddssynpunkt behöver vi inte diskutera. Här måste en avvägning göras mellan å ena sidan koncentrationen till de tre universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå och å andra sidan universitetet i Lund. Ännu så länge har bedömningen utfallit till Lunds nackdel, men jag hoppas på en förändring. Det är redan nu viktigt med auktoritativa uttalanden om att även Lunds universitet i detta hänseende skall understödjas. Hur detta bör ske återkommer jag till. Utbildningsverksamheten inom det marinekologiska forskningsområdet är av väsentlig vikt för en långsiktig utveckling. Enbart forskningsverksamhet vid ett universitet kan göra universitetet urarva. Framtidens forskare måste nämligen först få sin grundutbildning, och där de har fått denna brukar de förlägga sin fortbildning. På det sättet samverkar förvärvsverksamhet, skatter m.m. i vårt land. Det vore önskvärt med en större rörlighet. Näringsliv, statliga myndigheter och kommuner i Sydsverige behöver tillgång till den kunskap som finns inom den marinekologiska verksamheten i Lund. Denna får således inte äventyras med tanke på Skånes speciella näringsstruktur och de problem som finns, inte minst med hänsyn till att Skåne ligger i närheten av mycket fattigare länder än Sverige, vilka dess värre till följd av sin fattigdom smutsar ner. I interpellationssvaret sägs att min interpellation utmynnar i en begäran om årliga resurstillskott om 2 å 3 milj.kr. och att dessa pengar skulle utgöra forskningsanslag. Detta är en halv missuppfattning. Vad jag säger i interpellationen är att en institution inte i all framtid kan leva på projektanslag för forskning. Det behövs en fastare struktur, och den svarar ju utbildningssidan för, inte minst för att behålla högt kvalificerade vetenskapsmän. En fastare struktur kräver åtminstone en professur samt fasta lektorstjänster. Som det nu är lever högt kvalificerade forskare med en säkerhet som ibland endast sträcker sig sex månader framåt i tiden. Skulle de t.ex. bli sjuka och inte hinna lämna in krav på nya anslag osv. för att kunna driva sina projekt har de faktiskt ingen anställningstrygghet. Till detta kommer att förhållandena med den föreslagna nya organisationen inom marinekologin kommer att göra Lund marginellt eller relativt handikappat i förhållande till andra universitet när det gäller att behålla kvalificerad personal. Därför behöver man — och nu uttalar jag mig på samma sätt som styrelsen för Lunds universitet — inrätta en professur. Detta är, förstår jag, en angelägenhet för utbildningsdepartementet. Jag lär väl inte få några bindande löften av utbildningsministern i dag, men det är viktigt att vi här i kammaren får höra några positiva synpunkter i den här frågan. Det är viktigt att rätt signaler kommer ut till universitetsvärlden. Kort sagt, delar inte utbildningsministern mina och universitetets synpunkter på att det är väsentligt att den marinekologiska enheten vid Lunds universitet får fortleva på den höga kvalitetsnivå som den i dag har och att det då krävs att universitetet tilldelas minst en professur inom ämnesområdet marinekologi jämte andra högre fasta tjänster? Är inte risken annars att verksamheten i Lund, och inte minst undervisningen på sikt, kommer att raseras och den satsning som vi är helt eniga om vad gäller marinekologin kommer att ge dålig avkastning? Att satsningen på Lund är desto viktigare framgår inte minst av de utspel som gjorts från övriga enheter i landet, där man klagar på brist på lokaler, och det tar också lång tid att få fram lokaler. I Lund finns en bra verksamhet. Rasera inte den. För att visa att denna verksamhet faktiskt är dokumenterat bra, hänvisade jag i min interpellation till antalet doktorsavhandlingar som har gjorts och det höga internationella anseendet. Detta internationella anseende har manifesterats genom att Lund har fått hålla en rad internationella kongresser och symposier. Lennart Bodström, låt mig få höra ett positivt, framsynt och framåtsyftande svar i dag.

Herr talman! Jag vill gärna ta tillfället i akt att kommentera vissa av de uppgifter som finns i statsrådets svar. Jag skall göra det främst från en miljöpolitisk infallsvinkel och från jordbruksutskottets horisont, alltså inte som interpellanten av kanske litet mer regionalpolitiska skäl eller med hänsyn till vissa institutionella detaljer vid Lunds universitet. I svaret säger statsrådet bl.a. att regeringen har föreslagit en resursförstärkning på 30 milj.kr. för innevarande budgetår avseende marin forskning och övervakning. Det kan i och för sig vara riktigt. Men av dessa pengar har endast 12 milj.kr. föreslagits gå till miljövårdsforskning, och av dessa 12 milj.kr. har 5 milj.kr. reserverats till förslaget om en förstärkning av den marina forskningen, som bl.a. även skulle gälla södra Sverige. Pengarna kommer alltså inte att utbetalas förrän den utredning som nämns i statsrådets svar är behandlad och föreligger för beslut. Det kommer alltså att ta tid innan pengarna kan utbetalas. Men jag anser att det brådskar med en förstärkning av resurserna till södra Sverige, speciellt av miljövårdsskäl. Jag tror också att det är mycket viktigt att det i frågor av detta slag inte finns vattentäta skott mellan fackdepartementen. Det är nämligen viktigt att miljödepartementet och utbildningsdepartementet har mycket täta kontakter i dessa frågor, eftersom det är just på miljövårdsområdet som dessa forskningsinstitutioner skall göra sina stora insatser. Jag vill också påminna om att jordbruksutskottet två gånger har uttalat att en förstärkning av den marina undersökningsverksamheten i södra Sverige allvarligt borde övervägas, helst genom ett nytt marinbiologiskt laboratori Prot. 1988/89:32 um och anknutna forskningsresurser. Den andra gången som jordbruksut 25 november 1988 skottet uttalade sig skedde efter hörande av den utredningsman som UHÄ har anlitat för att se över forskningsresurserna. Vi ansåg alltså inte att hans förklaringar gjorde oss nöjda, utan vi upprepade vårt uttalande, och vi var mycket bestämda i formuleringarna. Miljösituationen i södra Sverige är sådan att förstöringen av havsmiljön i Öresund i södra Kattegatt är så omfattande och allvarlig till sin karaktär att man inte kan vänta, och man kan inte ta så många administrativa hänsyn när en sådan förstöring sker. Jordbruksutskottet fick häromdagen se en film som visade Öresunds botten. Den visade havsbottnar som var nästan döda, och det fanns bara en och annan fisk där stora fiskstim tidigare lekte. Jordbruksutskottets ledamöter var, herr statsråd, djupt skakade över vad de såg. Det var som en begravningsmässa över Öresund. Det är hårda men sanna ord. Vi kan alltså inte vänta på att det görs utredningar och övervägningar, utan resurserna måste ökas också i södra Sverige för all sorts forskning och undersökningsverksamhet som har med havet att göra. Nu säger statsrådet helt riktigt att om man ökar resurserna i Stockholm, Göteborg och Umeå kan det också komma södra Sverige till del. Men varför skall det vara nödvändigt att förstärka verksamheten just på dessa ställen när det stora trycket och behovet finns i södra Sverige? Jag talar alltså inte av regionalpolitiska skäl, utan jag talar för att man skall rädda haven och kustområdena i södra Sverige till eftervärlden. Det finns så stor kunskap hos marinbiologer, hydrotekniker och geotekniker vid universitetet i Lund. De utför ett mycket stort och oegennyttigt arbete för att undersöka havsbottnarna och för att sprida information om detta. Därför vädjar jag allvarligt till utbildningsministern att han tillsammans med miljöministern skall finna en lösning på dessa påträngande behov. Jag tror att kommande generationer kommer att tacka statsrådet för det.
Herr talman! Margit Gennser och Grethe Lundblad berör båda den angelägna frågan om koncentration och utspridning av stora forskningsresurser. Det valet återkommer på det ena området efter det andra, och således även när det gäller marinbiologin. Riksdagen har tidigare ansett att det vore rimligt med tre s.k. baslaboratorier för att man därmed skulle ha några utgångspunkter för forskningen runt vår kust. Förläggningarna har blivit till Umeå, Stockholm och Göteborg. Dessa har att mellan sig dela kuststräckorna. Det är självklart att ingen del av kusten skall lämnas obevakad. Jag vill också understryka att det är fullkomligt klargjort att den verksamhet som nu försiggår i Lund skall fortsätta och skall ske under samverkan med universiteten och deras baslaboratorier i Stockholm och Göteborg. Över huvud taget tror jag att det är nödvändigt att vi ser våra universitet och högskolor som sammanbundna i ett gemensamt nät, så att landet inte är uppdelat i regioner där varje universitet skall svara för just sin egen region. Vid Lunds universitet, som är landets största, har utförts ett mycket värdefullt forskningsarbete. Jag förstår att det inte är någon som menar att 51 detta skall upphöra, utan tvärtom att det skall förstärkas. Jag har också nämnt att Lunds universitet förfogar över egna betydande resurser inom naturvetenskap och teknik. Om nu intresset förskjuts i riktning mot miljöfrågor, är det rimligt att detta också får utslag i hur man disponerar anslagen på hundratals miljoner kronor, som är givna för naturvetenskap och teknik utan att vara exakt specificerade från riksdagens eller regeringens sida. Vi syftar till att ge en ytterligare ökad frihet för universiteten att disponera sina ekonomiska resurser. Jag hoppas att redan före årets slut kunna förelägga riksdagen en proposition i ämnet. Under sådana omständigheter blir det nästan ännu mindre befogat att i riksdagen i detalj diskutera hur anslagen skall användas. Så återkommer jag till frågan om inrättande av en professur. Det finns naturligtvis alltid möjlighet för Lunds universitet att väcka frågan om en professur i något av de ämnen som gäller marinbiologi. Då får avvägning ske mot bakgrund av andra önskemål och de resurser som finns på annat håll. Jag vill sammanfattningsvis säga att det vore olyckligt om den uppfattningen skulle sprida sig, att ansvaret för bevakningen av våra kuststräckor upphör i Stockholm och Göteborg, så att sydkusten inte får sina intressen tillgodosedda. Det vore också olyckligt om inte ett samarbete kunde fortsätta och byggas ut mellan Lunds universitet och de två universitet som har baslaboratorier.
Herr talman! Jag är helt medveten om att man alltid har svåra avvägningsproblem när man skall ta ställning till centralisering kontra decentralisering. Just i detta sammanhang, med tanke på den stora geografiska omfattningen av vårt land, talar mycket för att vi skall gå litet mer åt decentraliseringshållet än man gjort i den ursprungliga undersökningen, där ju en del slumpvisa faktorer kom in. Jag vill påpeka en sak. Det tar 24 timmar för ett forskningsfartyg att gå från Bohuslän ner till Skånekusten, 48 timmar från Stockholmsområdet. Vi vet ju att tiden är knapp när forskarna skall göra sina avhandlingar. Då är det klart att det är praktiskt att forska nere kring Göteborg, för då får man fram sina avhandlingar fortare. Hur skall verksamheten nere i Lund se ut för att man åtminstone skall få ett vettigt samarbete, som mera bygger på lika möjligheter? Den verksamhet som har byggts upp där med, skulle jag vilja säga, individuella initiativ och verklig vetenskaplig glöd, måste få en sådan status att man skall kunna förhandla på lika villkor och verkligen satsa på utbildning osv. Därför tog jag upp frågan om en professur, vilken ju är utbildningsdepartementets angelägenhet. Efter det att jag hade lämnat in min interpellation har Lunds universitet vänt sig till utbildningsdepartementet och aktualiserat frågan. Jag tolkar utbildningsministerns svar så att man ser välvilligt på frågan och att man inser att det är en mycket viktig professur. Så som det nu är i Lund kan det inte fortsätta. Jag ser inte detta som en regional och institutionell angelägenhet, utan jag tycker faktiskt att det behövs en bättre fördelning av resurserna över vårt land. Det går inte att fortsätta en verksamhet där folk inte kan veta från Prot. 1988/89:32 ett år till ett annat om de kan bedriva vetenskap. Det kan man göra en tid, och 25 november 1988 man har gjort det under uppbyggnadsskedet, men det måste komma en tid. mod og när god forskning erkänns. Jag hoppas att utbildningsministern tänker på detta inför det nya årets budget.
Herr talman! Det är viktigt att understryka att det inte räcker med att, som statsrådet gör, säga att verksamheten i Lund skall fortsätta och bevaras. Det som hela tiden har diskuterats är om inte verksamheten behöver förstärkas. Jordbruksutskottet ville alltså — utskottet har behandlat frågan flera gånger — att verksamheten skulle få förstärkas och utökas därför att man just i södra Sverige, i Skåne och Blekinge, har problemen så tätt inpå sig. Jag tycker ändå att det borde oroa utbildningsdepartementet att ett riksdagsutskott efter en ingående hearing av professor Jansson upprepar sitt önskemål om förstärkning av undersökningsoch forskningsresurser i Skåne och Blekinge. Vi i utskottet ansåg alltså inte att utredningsmannen gav oss några lugnande besked. Det är bra att vi snart skall få förslag, för det brådskar. Men det finns, det vill jag gärna understryka, en mycket stark opinion i många partier att just dessa forskningsdiscipliner har stor betydelse i södra Sverige. Jag är litet tveksam till det ständigt upprepade påståendet att det går mycket bra att ha de grundläggande forskningsinstitutionerna i Stockholm och Göteborg och ändå ge hjälp till södra Sverige. Det gäller, tycker jag, inte bara frågan om en professur utan det gäller ökade resurser i stort. Det är oerhört viktigt att man i utbildningsdepartementet mycket ingående överväger hur dessa problem skall lösas innan man lägger fram förslag.

Herr talman! Bruno Poromaa har frågat mig på vilket sätt jag avser att i den kommande arbetsmiljökommissionen beakta behovet av ett stärkt löntagarinflytande för att lösa de särskilda arbetsmiljöproblem som finns inom gruvnäringen. Kjell Nilsson har frågat mig hur arbetsorganisationens betydelse för att få till stånd säkrare och mindre ohälsosamma arbetsplatser kommer att beaktas i den aviserade kommissionens arbete. Anita Johansson har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att avhjälpa de problem som är förknippade med belastningsskador 53 bland vårdpersonal, dels på vilket sätt arbetsmiljökommissionen skall angripa problemen. Bengt-Ola Ryttar har frågat mig dels vilka planer jag har att i den aviserade arbetsmiljökommissionen initiera arbetsmiljöforskning av betydelse för ett effektivare förebyggande skyddsarbete inom högriskyrkena, dels vilka andra åtgärder jag planerar för att eliminera skaderiskerna i dessa speciella yrkesområden. Marianne Andersson har frågat mig när och med vilken huvudsaklig inriktning regeringens aviserade arbetsmiljökommission kan komma i gång med sitt arbete. Samtliga frågor avser den planerade arbetsmiljökommissionens arbete. Jag kommer att besvara interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Vissa frågor om arbetsmiljökommissionens avsedda arbete berörde jag i ett interpellationssvar här i kammaren den 8 november. Jag nämnde då bl.a. att direktiv för kommissionens arbete bereddes inom regeringskansliet. Detta arbete är nu slutfört. Regeringen beslutade vid sitt sammanträde i går att tillkalla en arbetsmiljökommission. Jag kommer att kortfattat redogöra för de uppgifter som den har fått. Arbetsmiljökommissionen skall inledningsvis skaffa sig ingående kunskaper om de arbetsmiljöförhållanden som kan ge upphov till skador och ohälsa. En kartläggning bör göras med inriktning på att identifiera de mest utsatta arbetsplatserna. Inriktningen kommer att få bestämmas av kommissionen i samråd med arbetsmarknadens parter och med utgångspunkt från bl.a. tillgänglig statistik. Inom gruvbranschen, vårdsektorn och byggbranschen, vilka särskilt uppmärksammas i interpellationerna, finns uppenbarligen sådana arbetsmiljöproblem att de kommer att beröras av kommissionens arbete. Interpellanterna och frågeställaren har pekat på arbetsmetodernas och över huvud taget arbetsorganisationens betydelse för uppkomsten av arbetsskador, särskilt belastningsskador. Bruno Poromaa och Bengt-Ola Ryttar har bl.a. tagit upp arbetstagarinflytandet i dessa frågor. Enligt arbetsmiljölagens inflytanderegler skall skyddsombuden och skyddskommittéerna bl.a. delta vid planeringen av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser och arbetsmetoder. Arbetsgivaren svarar för att arbetet planeras och anordnas med hänsyn till arbetsmiljökraven. En viktig uppgift för arbetsmiljökommissionen skall vara att belysa hur det lokala arbetsmiljöarbetet och det särskilda arbetstagarinflytandet i arbetsmiljöfrågor fungerar. Den skall vidare undersöka hur skador och tillbud följs upp i arbetsmiljöarbetet. Kommissionen skall överväga behovet av sådana ändringar och förtydliganden i arbetsmiljölagen som arbetet ger anledning till. Den skall över huvud taget lämna förslag till åtgärder som möjliggör förändringar av de arbetsmiljöer som ger skador och ohälsa. Förslagen skall även kunna ta sikte på förändringar av arbetsorganisationen och andra förhållanden som har betydelse för människors hälsa och arbetsförmåga. Det är naturligtvis viktigt att arbetsmiljöaspekterna beaktas på ett tidigt stadium i planeringsprocessen för att verkningsfulla förebyggande åtgärder skall kunna vidtas. Detta gäller i högsta grad frågor om arbetets uppläggning och organisation. Det är därför också nödvändigt att arbetstagarna och deras representanter får möjlighet till ett tidigt inflytande. Möjligheterna att kunna — Prot. 1988/89:32 reellt påverka arbetsförhållandena är naturligtvis beroende av detta. Det är 25 november 1988 naturligtvis också viktigt att förebyggande åtgärder samt även arbetsanpass = ning och rehabilitering hanteras tillsammans med övriga produktionsfrågor inom linjeorganisationen hos arbetsgivaren. Även detta skall beaktas i kommissionens arbete. När det gäller bl.a. åtgärder mot belastningsskador och vissa andra frågor som tas upp i interpellationerna och frågan så pågår redan ett arbete hos myndigheterna. Arbetsmiljökommissionen skall därför beakta detta arbete. Kommissionen skall också samråda med myndigheterna och aktuella utredningar. På frågan om arbetsmiljökommissionen skall kunna initiera viss arbetsmiljöforskning vill jag erinra om att arbetsmiljöinstitutet har till uppgift att bedriva och främja forskning inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljökommissionen skall naturligtvis informera sig om sådan forskning, särskilt sådan som kan få betydelse för det framtida arbetsmiljöarbetet. Kommissionen bör vidare verka för att kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hälsorisker i arbetsmiljön sprids. Kommissionen kan fästa uppmärksamheten på behovet av ny forskning. Jag vill slutligen framhålla att arbetsmiljökommissionen bör ha en hög handlingsberedskap och att den bör verka för att önskvärda åtgärder blir genomförda med minsta möjliga dröjsmål. Kommissionens förslag skall därför fortlöpande överlämnas till berört departement.

Herr talman! Det svar som jag har fått i dag på min interpellation är ett bevis på att regeringen står i färd med att infria ytterligare ett av de vallöften som gavs i årets valrörelse. Jag vill tacka för svaret, och jag tycker det är bra att kommissionen skall verka för att önskvärda åtgärder blir genomförda med minsta möjliga dröjsmål, genom att kommissionens förslag fortlöpande överlämnas till berört departement. Den främsta anledningen till att jag ställde min interpellation var de stora arbetsmiljöproblem som de anställda och deras fackliga organisationer har brottats med inte minst under denna höst. Hotelser om att stoppa hela verksamheten och låta yrkesinspektionen ta över har framförts i debatten, då man inte har ansett sig ha tillräckligt inflytande över sin egen arbetsmiljö. Jag vill påstå att orsaken till de konflikter som vi har haft i våra gruvor i de flesta fall kan hänföras till brister beträffande arbetsmiljön. Helt oförtjänt stämplas gruvarbetarkåren exempelvis i massmedia som mer stridslysten än andra löntagargrupper, men så är inte fallet. Med en bättre arbetsmiljö kommer säkerligen den stämpeln att försvinna. En gruva är en arbetsplats som förändras varje arbetsdag. Arbetarna tränger sig allt längre in och djupare under jord, för att kunna tillvarata den aktuella naturresursen. På grund av den tilltagande konkurrensen från andra länder, där brytningen oftast bedrivs ovan jord och där det i vissa länder också råder facklig ofrihet, har vår gruvindustri tvingats till en allt effektivare gruvbrytning med kraftfull mekanisering. I produktivitetshöjande syfte och med stora personalminskningar har man 25 november 1988 i begränsade utrymmen under jord fört fram stora dieseldrivna fordon, med buller, vibrationer och utsläpp av avgaser som följd. Dieselavgaserna är onekligen ett av de stora arbetsmiljöproblemen, och insatserna för förbättrad ventilation har ej alltid varit tillräckliga. Osäkerheten om de framtida elpriserna underlättar inte heller en övergång till eldrivna fordon. Miljön i gruvorna är extrem i många avseenden för de människor som har sitt arbete där. Detta kan jag, som har mångårig erfarenhet av detta arbete, verifiera. Gruvarbetet är den näring som enligt tillgänglig statistik har den högsta arbetsskadefrekvensen. Det betyder att antalet arbetsskador inkl. arbetsolyckor och arbetssjukdomar per miljon arbetstimmar är högst i denna näring av alla, hur man än jämför. I själva verket är arbetsskadefrekvensen mer än dubbelt så hög som för arbetsmarknaden i övrigt. Ännu allvarligare är det faktum att det också råder en överdödlighet bland underjordsarbetare inom gruvnäringen. Det föreligger medicinska utredningar som har konstaterat en dödlighet i lungcancer som är dubbelt så hög som förväntat. Den överdödligheten kan i första hand hänföras till exponering av höga halter av radon, som lett till ökad förekomst av lungcancer. Gruvindustriarbetareförbundet har därför begärt att gruvarbetarna, i likhet med andra grupper som är sysselsatta i radiologiskt arbete, skall omfattas av den särskilda semesterlagen. Det kravet har framställts till regeringen, och det vore av intresse att få veta när ett svar kommer att föreligga i den frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Att vi nu får en arbetsmiljökommission, hälsar jag med stor tillfredsställelse. Jag tror att den kommer precis rätt i tiden för att den skall kunna utföra ett mycket förtjänstfullt arbete. De frågor jag har tagit upp i min interpellation gäller i huvudsak belastningsskadorna. Jag tycker att de skadorna passar ovanligt väl in i arbetsmiljökommissionens arbete. De bör således utgöra ett starkt prioriterat område för kommissionen, som jag ser det. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern delar min uppfattning. Socialutskottet, som tidigare handlade arbetsmiljöfrågorna, anordnade för en tid sedan två hearings om arbetsmiljöproblem. Den ena gällde bildskärmsarbete och den andra avsåg belastningsskador. Även den hearing som handlade om bildskärmsarbete kretsade nästan hela tiden kring de belastningsskador man får vid sådant arbete. Det är ett exempel på hur belastningsskadorna tränger igenom på många områden inom arbetslivet. Det här var två mycket värdefulla hearingar. I hearingarna deltog experter från ett brett område inom arbetsmiljöarbetet, och vi fick fram många positiva och vettiga saker. Belastningsskadorna inom industrin är ofta av sådan art att de drabbar unga kvinnor. Vi stämplar ut kvinnor i trettioårsåldern som antingen måste omskolas eller i icke så få fall tvingas till pensionering. Jag hoppas att detta är ett område som arbetsmiljökommissionen skall ta itu med särskilt. Industrin kan nog inte i ett längre perspektiv skaffa sig den duktiga arbetskraft som behövs om vårt land skall kunna leva i välfärd framöver, om den inte skapar en arbetsmiljö där människor kan trivas och arbeta utan risk för sin hälsa. De arbetsskador i form av belastningsskador som drabbar industriarbetarna uppstår ofta på grund av lätt men monotont och ensidigt arbete. I det sammanhanget kommer arbetets organisation in i bilden. Det påpekades från många håll vid hearingarna. Jag tror att arbetsmiljökommissionen kan göra ett gott arbete på det här området. Arbetarskyddsstyrelsen har ett belastnings-ergonomiskt program som den arbetar med. Arbetsmiljöfonden har skjutit till 200 milj.kr. för att man skall kunna arbeta med dessa frågor. Jag tycker att organisationsfrågorna skulle passa väl in i arbetsmiljökommissionens arbete. Kommissionen blir ju partsammansatt, och den borde vara ett forum där man utan prestige skulle kunna diskutera hur man skall lägga om arbetet för att bli av med dessa skador. Det finns en punkt som jag skulle vilja peka på som skulle kunna bli litet farligi kommissionens arbete. Det får nämligen inte bli så att alla de som i dag utför ett värdefullt arbete med arbetsmiljöfrågorna på myndighetsnivå, i fackliga organisationer och i andra sammanhang nu säger att kommissionen får ta hand om detta. Vi måste arbeta parallellt. Ingen får minska sina ansträngningar. Kommissionen bör vara den idéspruta som förbättrar situationen på våra arbetsplatser. Det här är mycket viktigt att ha klart för sig. Eftersom det inte framgår riktigt klart av svaret skulle jag vilja sluta med att fråga om statsrådet delar min uppfattning att organisationsfrågorna bör utgöra ett prioriterat område i kommissionens arbete.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag har i många år arbetat inom långvården. Redan när jag gick på utbildning till undersköterska varnade min lärare: Jobba inte för många år i långvården. Dess värre hade min lärare rätt. De flesta blir utslitna i detta pressande arbete och får värk i rygg, nacke, axlar och armar. De flesta anmälda arbetssjukdomarna inträffar i åldrarna 35—49 år. Men, herr talman, det mest alarmerande är att många mycket unga kvinnor också tillhör de utsatta grupperna. Under valrörelsen träffade jag många unga flickor som arbetar i vården som sade att de inte orkar längre. Jag träffar också mycket ofta mina gamla arbetskamrater, som berättar om personalbrist och brist på tekniska hjälpmedel och om att ständigt ensamma behöva göra tunga lyft. Mitt eget fackförbund, Kommunal, har på ett inträngande sätt belyst arbetsskadorna. Rapporten heter Ohälsa genom arbete. Den rekommenderas för läsning. Denna arbetsskadeundersökning visar inte oväntat att arbetsmiljön för Kommunalarbetareförbundets medlemmar är lika dålig som arbetsmiljön inom den privata sektorn. och omvårdnad utgör huvuddelen, producerar i hög grad arbetsskador som genom en självgenererande process i sin tur leder till ny vård. Samma slags arbetsskador på samma arbetsplatser återkommer år efter år. Till viss del speglar det den ojämna kamp som vi sedan länge har fört mot en verksamhet med ständiga budgetåtstramningar som har gått ut över arbets miljön. Räkningen för arbetsskadorna presenteras inte på arbetsgivarens bord. Lidandena och värken är anonyma. Kostnaderna vad avser försäkringar och sociala avgifter är inte större för den arbetsgivare som seriöst satsar på att eliminera arbetsskadorna, än för den arbetsgivare som inte gör det. Antalet arbetsskador ökar år efter år. Arbetssjukdomarna står för den största ökningen, som under den redovisade perioden var nästan 60 20. De kvinnodominerade yrkena redovisar förslitningsoch belastningsskador i större omfattning än vad de ”typiskt manliga yrkena” gör. Kvinnor, herr talman, anmäler arbetsskador i mindre utsträckning än män. Av Kommunals enkätundersökning kan man konstatera att långt ifrån alla arbetsskador anmäls. Denna underanmälning har två allvarliga sidor. Den skadade får inte den ersättning som han eller hon har rätt till, och man får en bättre bild av arbetsmiljön än vad den är berättigad till. Orsaken till att arbetsskadorna ökar år efter år går inte att söka i en ändrad praxis hos försäkringskassorna, om man därmed enbart avser en generösare tillämpning av arbetsskadelagen, utan har sin grund i att arbetsmiljön fortgående har försämrats. Rationaliseringar och ekonomiska åtstramningar har åsidosatt arbetsmiljön inom den offentliga sektorn. Arbete som leder till ohälsa har blivit allt vanligare, och antalet arbetstagare som genom arbetssjukdomar har fått bestående besvär och blivit förtidspensionerade ökar ständigt. Detta är en oacceptabel utveckling mot en allt sämre arbetsmiljö som måste stoppas och vändas. Till sist, herr talman, blev jag mycket upprörd när jag läste en artikel av Ian Goldie, riksförsäkringsverkets expert på arbetsskador. Han säger följande: ”Vårdfolkets klagomål imponerar inte på mig.” Det tycker jag är skrämmande. I morse fick jag emellertid Kommunalarbetareförbundets tidning i min hand. Till min glädje kunde jag då konstatera att fotfolket reagerar. Under huvudrubriken ”Avgå professorn, du vet inte vad du talar om!” publicerades ett antal insändare, bl.a. under rubrikerna ”Nu skjuts det på vårdfolket”, ”Pensionera dig, Goldie!” och ”Hur kan han avsättas?” . I en av insändarna med rubriken ”Nu vet jag bättre” skriver signaturen ”Vårdbiträde i handikappomsorgen som stortrivs på sitt jobb”: ”Tack Ian Goldie för att jag fick veta att jag är inbillningssjuk. Nu ska jag sluta att inbilla mig så kanske värken i nacke, axlar, armar och rygg slutar.” Herr talman! Detta tycker jag är skrämmande. Det behövs verkligen att den här kommissionen kommer i gång, så att vi snabbt kan komma till rätta med de många dåliga arbetsmiljöer som finns på olika områden i vårt land. Jag är övertygad om att arbetsmiljölagen måste ändras i framtiden, och jag hoppas att arbetsmarknadsministern delar den uppfattningen. Jag är övertygad om att skyddsombudens ställning måste stärkas och att det kommer att behövas resurser för att vi skall få en bättre arbetsmiljö.

Herr talman! Även jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag 25 november 1988 tycker att det är ett bra svar, dels därför att kommissionen nu kommer igång og med sitt arbete, dels därför att arbetsmarknadsministern är medveten om byggnadsarbetarnas utsatthet på arbetsplatsen. Det är självfallet inte lätt att skapa en god arbetsmiljö i en bransch med så speciella förhållanden som byggbranschen. Varje dag förändras arbetsplatsen, precis som i det fall Bruno Poromaa talade om. Det ena byggobjektet är inte det andra likt. Beställaren har krav på byggnader som helt baseras på användarkrav och inte på byggnadsarbetarnas arbetsmiljö. Materialproducenterna har inget partsförhållande till byggnadsarbetarna och är därför svåra att nå. Byggnormen grundas på omsorgen om en god funktion snarare än på produktionsledets krav. Det krävs långtgående åtgärder för att skapa bra arbetsmiljö i en bransch med så många inbyggda svårigheter. Problemen måste angripas på flera olika sätt. För det första måste arbetsmiljöfrågorna bevakas långt tidigare än vad som hittills varit möjligt. I och med den nyinförda formen med fast anställning i byggbranschen ges bättre möjligheter till detta, men det förutsätter att arbetsgivarsidan visar god vilja. Inte ens byggföretagen har emellertid alltid hela processen i sin hand. Redan på konstruktionsoch projekteringsstadiet måste arbetsmiljötänkandet komma in på ett annat sätt än hittills. Om Sverige ratificerar ILO-konventionen om hälsa och skydd i byggindustrin, tas ett stort steg i rätt riktning. För det andra är det alltför vanligt att byggmaterialen har en sådan utformning att de utgör ett direkt hot mot byggnadsarbetarnas hälsa. I mitt eget yrke används fortfarande 200 kilos mattrullar i stor utsträckning i stället för de 75 kilos rullar som mattläggarna kräver. Dessa tunga rullar finns kvar därför att de mindre rullarna kostar 10 26 mer. I andra fall gäller inte fabrikantens garanti, om inte ett hälsofarligt lim används. Stora och tunga skivmaterial kan göras hanterligare, om viljan finns hos materialproducenterna. Det borde vara möjligt att styra byggnadsmaterialens utformning med hjälp av de bestämmelser som redan nu finns i arbetsmiljölagen, men det har man hittills inte gjort. Det får inte vara så att marginella tekniska fördelar går före byggnadsarbetarnas hälsa. Här tror jag att kommissionen har en mycket viktig uppgift. För det tredje är tid verkligen pengar i byggbranschen. Det innebär att tidsplanerna är så hårt pressade att de inte inbjuder till ett omsorgsfullt skyddsarbete. Här måste skyddskommittéer få göra en bedömning redan på kalkylstadiet. För det fjärde måste kommissionen finna vägar för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfaktorerna hos alla aktörer i byggbranschen, och de är som sagt inte få. Av egen erfarenhet vet jag att detta är en lång och svår process. Inom fackföreningsrörelsen brukar vi säga att arbetet måste anpassas till människan, och så måste det självfallet också vara. Men vi skall inte tro att allt byggnadsarbete någonsin kan bli helt anpassat till människan. Därför måste vi också arbeta med att anpassa människan, kunskapsmässigt och fysiskt, för uppgifterna. Annars kommer vi ändå att få skador och onödigt 59 lidande. Herr talman! Det är lätt att förtvivla inför uppgiften att skapa en god 25 november 1988 arbetsmiljö i en bransch som är så komplicerad och föränderlig och som rymmer så många motstridiga intressen som byggbranschen. Men med den inriktning som arbetsmiljökommissionens arbete kommer att få enligt arbetsmarknadsministerns svar här i dag hyser jag gott hopp. Jag vill särskilt betona att detta är socialdemokratins viktigaste vallöfte. Förväntningarna ute på arbetsplatserna är utomordentligt stora.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Det är bra att regeringen nu beslutat att uppfylla vallöftet att tillkalla en arbetsmiljökommission. Det är också bra att kommissionen skall arbeta med minsta möjliga dröjsmål, som det står i svaret. Någon exakt tidsram anges inte i svaret, men det vore intressant att få veta när man räknar med att kommissionens arbete skall vara fullföljt. Jag vill gärna få ett besked på den punkten, för det är oerhört viktigt att kommissionens arbete inte förhindrar omedelbara åtgärder inom områden där vi redan i dag vet att det finns stora problem och där problemens art är väl känd. Många av de problemen har ju förts fram här i debatten. Det brinner i knutarna, om inte vissa centrala samhällsfunktioner skall upphöra att fungera. Jag tänker då närmast på kvinnodominerade områden, t.ex. vården och barnomsorgen. Jag skall i dag uppehålla mig mest vid kvinnoarbeten. Många unga kvinnor slås i dag ut ur arbetslivet på grund av arbetsskador till följd av tunga monotona arbeten, men också på grund av kvinnors situation i stort. Kombinationen tungt, stressigt arbete och ansvaret för hemmet gör att många kvinnor aldrig får tid att vila. Den kombinationen ger sjukdomssymptom som leder till att man slås ut från arbetet. Denna utslagning ur arbetslivet är ett slöseri med resurser som vi inte har råd med vare sig från humanitär eller ekonomisk synpunkt. Det är ju faktiskt så att kvinnor i dag har de tyngsta jobben men bara hälften av männens muskelstyrka. Jag tycker att det är nödvändigt att kommissionen också tar hänsyn till kvinnors situation som helhet. Anita Johansson berörde långvården, som är ett viktigt område. Jag skall beröra ett annat område inom vårdsektorn, nämligen den kommunala hemtjänsten, som kanske är det mest förbisedda området. Där kanske också de största problemen finns. Det måste vara något fel på arbetets organisation när ytterst få av de anställda orkar arbeta på heltid, när arbetet av unga kvinnor bedöms som ett genomgångsjobb, som man tar i väntan på studier eller annat arbete, och när många av dem som har jobbat några år slås ut eller måste minska sin arbetstid. Jag har träffat flera kvinnor som sagt: Jag har jobbat mer, men nu orkar jag inte jobba mer än fyra timmar om dagen, för det här arbetet är så tungt. Arbetsorganisationen måste förändras. De som arbetar i hemtjänsten måste få bättre utbildning. Det är en fråga om resurser av flera olika slag. Det är också fråga om inflytande för den enskilde när det gäller både arbetstider och organisation. Det har talats så mycket om utbildning när det gäller hemtjänstpersonal, men hur ser verkligheten ut? Ofta måste helt outbildad personal rekryteras för att man över huvud taget skall kunna hålla verksamheten i gång. Det är Prot. 1988/89:32 olyckligt att man så snabbt har gjort en stor omorganisation av den utökade 25 november 1988 hemtjänsten utan att personalens arbetsmiljö på allvar beaktats. Här dT behöver åtgärder vidtas, och jag vill betona att det är viktigt att denna personalgrupp prioriteras i arbetsmiljökommissionens arbete och att förslag till förbättringar kommer snabbt. Detta är som sagt en grupp. Övriga kvinnoyrken måste också prioriteras. Det har gjorts undersökningar som visar att ohälsa är betydligt vanligare i socialgrupp tre än i de andra socialgrupperna och att hälsoskillnaderna mellan socialgrupperna växer kraftigt med levnadsåldern. Det mesta talar för att dessa skillnader till stor del måste hänföras till skillnader i arbetsmiljö — förekomsten av ensidiga arbetsrörelser, obekväma arbetsställningar, tunga lyft, vibrationer, exponering för farliga ämnen, osv. Att förbättra arbetsmiljön på dessa områden är alltså en mycket viktig jämlikhetsfråga. I den statliga arbetstidskommittén, där jag är ledamot, har en enkät gjorts där det bl.a. frågats hur man skulle vilja arbeta och vilka arbetstider man vill ha. Den helt övervägande delen av dem som svarat vill arbeta dagtid måndag-fredag. Ett annat viktigt önskemål var att arbetstiderna skall kunna vara så flexibla som möjligt och bestämmas så lokalt som möjligt. Vi vet att verkligheten är en annan. Arbetet på andra tider ökar, och det är särskilt kvinnors arbete som står för den ökningen. Det gäller vård och annan samhällsservice. Jag tycker att det är viktigt att arbetsmiljökommissionen väger in arbetstidens förläggning i arbetet. Till slut vill jag återigen trycka på att kommissionen bör prioritera kvinnors arbete i vården — särskilt i hemtjänsten — samt arbetets organisation, med lokalt inflytande på arbetstid och organisation, och även arbetstidens förläggning.

Herr talman! Anita Johansson har här i dag tagit upp vårdpersonalens situation när det gäller arbetsmiljön och de arbetsskador som orsakas av densamma. Men som Marianne Andersson också sade, berörde Anita Johansson främst den personal som arbetar inom institutionsvården. Marianne Andersson anförde synpunkter beträffande hemtjänstens personal, och jag vill också ta det här tillfället i akt att tala litet om det ämnet. Det gäller ju personal som har sin arbetsplats i annans hem, och det råder då vissa besvärligheter. I dag arbetar omkring 80 000 vårdbiträden inom den sociala hemtjänsten, plus all den personal som har sin verksamhet inom hemsjukvården. Arbetarskyddsstyrelsen har gjort en undersökning om vilka åtgärder som kommuner och landsting vidtagit med anledning av de rekommendationer om en bra arbetsmiljö som anges i de allmänna råden om ”Omvårdnadsarbete i hemmiljö”. Rapporten pekar på ett skrämmande resultat. Landsting och kommuner har inte uppfyllt de skyldigheter som de har som arbetsgivare när det gäller att skapa en bra och lugn arbetsmiljö och förhindra arbetsskador. I rapporten pekas också på vikten av att åtgärder sätts in på många områden. Likaså har socialstyrelsen i rapporten Personalförsörjningen inom SHT 61 redovisat åtgärder som måste vidtas för att personalen skall stanna kvar i jobbet och inte slitas ut i förtid med arbetsskador som följd. Frånvaron från arbetet på grund av arbetsskada eller sjukdom i övrigt är avsevärd. Enbart frånvaron på grund av arbetsskada motsvarar ca 500 årsarbetare. Det finns uppgifter som tyder på att vårdbiträden har mer än dubbelt så många sjukdagar som anställda i övrigt i landet. Korttidsfrånvaron på grund - av sjukdom är 40 dagar per år, att jämföras med frånvaron för anställda i Övrigt som är 20 dagar per år. Allt detta tyder på att arbetssituationen är ohållbar även i den öppna vården och att kommuner och landsting varit dåliga på att ta hand om sina anställda och inte satsat tillräckligt på personalutveckling, utbildning och trivsel. Det är inte svårt att förstå att personalomsättningen är så skrämmande stor - 25 0 i genomsnitt och i storstäderna 35 Ze. I socialstyrelsens rapport säger man att om kommunerna kan minska personalomsättningen till 15 96, så minskar också kostnaderna med 550 milj.kr. om året. I dag är de direkta kostnaderna för kommunerna 1,4 miljarder om året, och kostnaderna är beräknade till 23 000 kr. för varje vårdbiträde man anställer. Det gäller alltså bara anställningsförfarandet. Kostnaderna via vår allmänna försäkring kan halveras om sjukfrånvaron kan komma på samma nivå som för övriga anställda. Herr talman! Det blev många siffror, men det är oftast så att vi politiker ser det mesta i ekonomiska termer, och då kanske de här uppgifterna kan bidra till litet eftertanke. Jag är emellertid övertygad om att dessa siffror är välkända för statsrådet. Vi kan då klart se att om man vidtar åtgärder och förbättrar för vårdpersonalen, så innebär det i sig en resursförstärkning. Kan man minska sjukfrånvaron och personalomsättningen, finns det stora utrymmen för att investera i åtgärder som ger personalen som jobbar i annans hem bättre villkor, bättre arbetsmiljö och större trivsel. Samtidigt förbättras ju kvaliteten i vården. Statsrådet sade i sitt anförande — och det tycker jag var positivt — att arbetsmiljökommissionen skall samråda med de myndigheter som redan har gjort aktuella utredningar. Jag hoppas att jag har uppfattat rätt. Då förutsätter jag att arbetarskyddsstyrelsens rapport angående utredningen om hur landsting och kommuner följt de allmänna råden om vårdnadsarbete i hemmiljö noga analyseras, och att snara åtgärder vidtas med den inriktning som arbetarskyddsstyrelsen föreslår för att arbetsmiljön skall förbättras och arbetsskadorna minskas eller förhindras.

Herr talman! Det är mycket glädjande att så många — inte bara interpellanterna utan även andra — deltar i debatten om arbetsmiljöfrågor. Det är viktigt att riksdagens och andras engagemang förs vidare, nu när arbetsmiljökommissionen skall börja sitt arbete. Precis som det har sagts av interpellanterna, frågeställaren och övriga, är den enskildes lidande och kostnader — och samhällets kostnader — mycket starka incitament, starka belägg för att det är oerhört viktigt att detta arbete kommer i gång ordentligt och snabbt, och det är också det som är avsikten med kommissionens uppdrag. Det är naturligtvis viktigt att vi hushållar med människor — av många olika skäl. Det gäller inte minst i dag, när vi får rapporter om efterfrågan på arbetskraft runt om i hela landet. Också i de delar av landet där det i övrigt råder högre arbetslöshet än i Mellansverige har man efterfrågan på arbetskraft av olika slag. Därför är det viktigt att de människor som finns ute i arbetslivet får möjlighet att stanna kvar där och orkar arbeta ett helt arbetsliv. Så till några av de synpunkter som har framförts. Kommissionen skall naturligtvis inte ta över det arbete som utförs i dag på myndigheter och i institutioner. Den skall, precis som det har framhållits, samordna, initiera, ta initiativ och förmedla synpunkter och kunskap. Den skall också kunna ge uppslag och förslag som kan förverkligas. Jag tycker att kommissionens sammansättning borgar för att de önskemål som har framförts av dem som varit uppe i talarstolen skall kunna tillgodoses. Jag vill informera om att kommissionen kommer att som ordförande ha John-Olof Persson. Han är kommunsekreterare för socialdemokraterna i Stockholm, och han har varit ordförande i Kommunförbundet. Landsorganisationen kommer att i kommissionen företrädas av sin blivande avtalssekreterare Tore Andersson. TCO kommer att företrädas av Inger Ohlsson, som är ordförande i Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund. Lars-Gunnar Albåge, förhandlingschef på Svenska arbetsgivareföreningen, kommer att företräda sin organisation. Det är viktigt att denna kommission har representation från olika delar av arbetsmarknaden. Därför har det också varit regeringens ambition att se till att människor med kunskaper från alla möjliga områden finns med i kommissionen. Den skall bestå av kloka gummor och kloka gubbar. Det är dess uppgift att vara den samlade klokskapen. Landstingssidan kommer att vara företrädd genom Verna Rydén, som är politiker inom landstinget i Göteborgs och Bohus län. Ledamoten Christer Fors är ordförande i Fabriksarbetareförbundets avdelning 5, Västerbotten Norrbotten. Han är huvudskyddsombud vid Kallax Betong och Grus, och han är också regionalt skyddsombud. Den sjunde ledamoten av kommissionen är Ingela Tuvegran, som för närvarande är kommunalråd i Göteborg. Hon kommer efter årsskiftet att vara överförmyndare. Hon har lång erfarenhet av de handikappades situation på arbetsmarknaden, men självfallet också en lång erfarenhet av hur det är att arbeta inom kommunens värld. Den här sammansättningen borgar enligt regeringens uppfattning för ett brett kunnande över hela fältet, men självfallet kommer kommissionen också att till sig knyta det kunnande som finns inom våra myndigheter och institutioner, både genom experter inom myndigheterna och genom myndigheternas generaldirektörer. Kommissionen skall arbeta skyndsamt och aktivt. Uppdraget omfattar ett och ett halvt år och skall alltså vara avslutat senast den 1 juli 1990. Men det betyder inte att den enbart skall lämna en slutrapport vid den tidpunkten, utan avsikten är att den successivt skall lägga fram förslag till åtgärder som kan beredas och handläggas under den här tiden. Jag delar den framförda uppfattningen att arbetsorganisationen har mycket stor betydelse. Jag vill poängtera att kommissionen skall se över hela skyddsorganisationen. Så till några av de kanske mera speciella synpunkter som har förts fram. Bruno Poromaa tog upp kravet på en särskild översyn av semesterfrågorna för dem som arbetar inom områden med påverkan av naturlig strålning. Det har redan lämnats ett uppdrag till strålskyddsinstitutet, som i samråd med arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen skall se över frågor som gäller både naturlig joniserande stålning och strålning från apparatur. Det blir sedan regeringens sak att ta ställning till de förslag och åtgärder som kan komma med anledning av denna översyn. Jag delar de synpunkter som Kjell Nilsson och andra har fört fram när det gäller organisationsfrågorna på arbetsplatserna. Jag menar att dessa frågor med det uppdrag som kommissionen har fått kommer att få en mycket stor betydelse i kommissionens arbete. Beträffande de synpunkter som har förts fram av Anita Johansson, Bengt-Ola Ryttar, Marianne Andersson och Ingegerd Anderlund i frågor som rör arbetstagare inom vårdområdet, byggområdet och en rad andra områden vill jag säga att det är viktigt att man tar hänsyn till belastningsskador och att man ser till att arbetsorganisationen förebygger ohälsa. Slutligen vill jag säga att det i regeringens beslut också ingick att vi förutom en arbetsmiljökommission skall tillsätta ett råd för arbetsmiljöfrågor. Till detta kommer riksdagens partier att inbjudas att delta.
Herr talman! Jag tackar för de ytterligare upplysningar som vi har fått av statsrådet. Jag tror att det är bra att man organiserar denna kommission i två steg, inkl. ett råd. De namn som här är nämnda borgar för att det kommer att bli ett kraftfullt arbete. Det är fråga om människor som har respekt inom sina organisationer och som kan driva ideérna i kommissionens arbete på ett mycket effektivt sätt. Jag tror att det här kommer att bli bra.
Herr talman! Också jag vill tacka för den ytterligare information som vi fick. Det är glädjande att organisationsfrågorna skall prioriteras, och jag hoppas att så blir fallet ända ned till den nivå där människorna arbetar, speciellt inom vården. Det är väl ofta inom denna som arbetstagarnas inflytande är minst och som man har de största problemen. Några av mina frågor fick jag inte svar på. En av dem gällde förläggningen av och inflytandet över arbetstiden. Jag är medveten om att frågan om kvinnors totala situation kanske ligger litet utanför arbetslivet, men samtidigt hänger dessa frågor i hög grad ihop. Vi måste helt enkelt ta hänsyn till kvinnors situation i livet när det gäller att undvika arbetsskador. Det är faktiskt den verklighet som vi lever i, även om en del av den ligger utanför arbetslivet. Det skulle vara intressant att få en kommentar till den frågan.
Herr talman! Också jag tackar för det besked som jag fick på min fråga. 25 november 1988 Det kan dock även vara av intresse att få höra om inte statsrådet kunde puffa mys äm spor på myndigheterna, så att de prioriterar denna fråga mera än hittills. Såvitt jag vet har frågan varit aktuell under en lång följd av år. Jag tror att gruvarbetarna och deras fackliga organisationer vill få besked på den här punkten.

Herr talman! Till Bruno Poromaa vill jag säga att avsikten är att strålskyddsinstitutet skall lämna redovisningen av sitt uppdrag under våren 1989. Till Marianne Andersson och Anita Johansson vill jag säga följande. Jag har av tidsskäl inte kunnat läsa upp direktiven till arbetsmiljökommissionen i deras helhet. De är visserligen kortfattade och mycket snärtiga och har ett gott språkligt och sakligt innehåll, men de omfattar ändå nio sidor. Av arbetsmiljökommissionens uppgifter framgår att kommissionen inte bara skall utgå från sådana faktorer som ger upphov till relativt lätt identifierade skador eller sjukdomar utan även från förhållanden av mera sammansatt natur. Det kan handla om en kombination av fysisk arbetsmiljö, arbetets organisation och psykiskt påfrestande inslag i arbetet eller om otillräckligt inflytande över den egna arbetssituationen. Jag tror att jag därmed har besvarat just det som både Marianne Andersson och Anita Johansson framfört på den punkten. När det gäller arbetstiderna har vi en arbetstidsutredning som arbetar ytterligare en tid. Jag menar att det i arbetsmiljökommissionens uppgifter ingår att samråda med andra utredningar som är relevanta på området.
Herr talman! Jag sitter faktiskt med i arbetarskyddskommittén, och vi diskuterar där dessa frågor. Jag tycker naturligtvis att det är viktigt med ett samråd i detta sammanhang, men det är också viktigt att man har med dessa frågor från början, eftersom de har en oerhört stor betydelse. En arbetstidsförkortning blir kanske svår att genomföra, men en stor del av möjligheterna att få människor att åta sig arbete är beroende av deras inflytande över sina arbetstider. Det är viktigt att den frågan tas med i arbetet.

Herr talman! Bo Lundgren har i en interpellation ställt följande frågor till mig: 2. Avser regeringen att lägga fram förslag om rätt till skadestånd vid felaktiga beslut om betalningssäkring? 3. Avser regeringen att lägga fram förslag om ersättning för processkostnader i skatteprocessen, då den skattskyldige vinner ett mål, och möjlighet till ersättning även i övrigt? Britta Bjelle har frågat finansministern vilka åtgärder han avser att vidta för att underlätta för enskilda att få skadestånd när staten har gjort sig skyldig till felbedömning i skatteprocessen. Arbetet inom regeringen är fördelat så, att det är jag som skall svara på Britta Bjelles fråga. Jag besvarar Bo Lundgrens interpellation och Britta Bjelles fråga i ett sammanhang. Allmänna bestämmelser om statens och kommuners skadeståndsansvar mot enskilda finns i skadeståndslagen. Enligt dessa har staten och kommuner skyldighet att ersätta personoch sakskador som anställda vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Om felet eller försummelsen utgör brott, skall även ren förmögenhetsskada ersättas. För fel eller försummelser vid myndighetsutövning gäller emellertid särskilda bestämmelser. Staten eller kommun skall i sådana fall ersätta personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. Ersättningsskyldighet föreligger dock bara om de krav har blivit åsidosatta som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på dess utövning. Det finns också vissa andra begränsningar. Självfallet är det också så, att en skadelidande bara kan få ersättning för sådana ekonomiska förluster som han kan visa att han haft. Frågan om statens och kommuners skadeståndsansvar för fel eller försummelse vid myndighetsutövning har uppmärksammats flera gånger på senare tid, bl.a. här i riksdagen. Orsaken har varit vissa fall där enskilda gjort ekonomiska förluster på grund av felaktiga myndighetsåtgärder.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 Enligt min mening finns det därför anledning att på dessa punkter granska skadeståndsreglerna närmare. Jag kommer att låta mina medarbetare i departementet göra det. Med ledning av vad som därvid kommer fram får man sedan bedöma om det finns skäl att göra några ändringar i regelsys | temet. Vad sedan särskilt gäller rätten till ersättning för skada som drabbar någon till följd av beslut om s.k. betalningssäkring kan jag nämna att betalningssäkringsutredningen i januari i år lade fram ett förslag om att sådan ersättning under vissa förutsättningar skall kunna erhållas, även om fel eller försummelse inte kan läggas det allmänna till last. Förslaget övervägs för närvarande i finansdepartementet. Resultatet av dessa överväganden beräknas kunna redovisas för riksdagen i början av nästa år. Även frågan om ersättning för processkostnader i skattemål övervägs för närvarande inom finansdepartementet. Till grund för detta ligger ett delbetänkande i ämnet från skatteförenklingskommittén. Också i denna fråga beräknas regeringen kunna redovisa sina överväganden inom kort.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Vii Sverige har generösa regler när det gäller att använda tvångsmedel mot enskilda, och till viss del behövs naturligtvis dessa regler. Men reglerna är också utformade så att det i ett inledningsskede av en utredning kan vara svårt att avgöra hur mycket tvångsåtgärder som skall tillgripas. Vissa beslut kan vara riktiga från början men sedan visa sig vara felaktiga. I det perspektivet är det angeläget att framhålla att en viktig del av den enskildes rättsskydd är möjligheten att få ersättning av stat och kommun för skada som den enskilde lider på grund av felaktig myndighetsutövning. | Man får inte heller glömma bort att staten kan förorsaka skada också utanför begreppet myndighetsutövning. Det är inte heller ovanligt att beslut | kan vara riktiga men ändå förorsaka skada för utanförstående tredje man. Tyvärr har statens skadeståndsansvar emellertid försetts med en rad inskränkningar, och det betyder att det allmänna i praktiken går fritt från skyldigheter att ersätta skador. JK, som företräder staten i dessa fall, tillämpar dessutom en praxis som kännetecknas av stor återhållsamhet både vad gäller att medge att skadeståndsskyldighet föreligger och vid beräkning av skadeståndens storlek. Den numera välkände bilhandlaren Alvgard i Vimmerby är ett skolexempel på detta. Han har varit anhållen två gånger. Det gjordes husrannsakan i hans bostad. Det hölls en presskonferens, vilken gjorde att hans situation blev känd, och länsrätten beslutade om betalningssäkring. Sedermera blev Alvgard aldrig åtalad, och ärendet avskrevs. Men hela Alvgards affärsverksamhet gick i kras, och hans anseende blev skamfilat. När han då vände sig till JK och ville ha ersättning av staten därför att staten förorsakat honom stor skada fick han 5 000 kr. för att han varit anhållen — det var allt. Det är inte nog med att 5 000 kr. är ett lågt belopp för en som oskyldigt anhållits, utan till detta skall också läggas att den som varit anhållen mindre än 24 timmar inte får någon ersättning alls, trots att även ett kort anhållande i vissa fall kan åstadkomma skada för den enskilde. Alvgard var inte nöjd med sin utdelning utan stämde staten, och då konstaterade domstolen helt följdriktigt att någon tjänsteman inte hade gjort sig skyldig till sådant fel eller försummelse som skadeståndslagen kräver för att staten skulle bli ersättningsskyldig. Alvgard fick ingen kompensation för sina förluster. Vidare konstaterade domstolen att den presskonferens som hölls i polishuset angående Alvgard inte utförts av åklagaren i hans myndighetsutövning och därför inte kunde vara grund för skadeståndsanspråk. Alvgards situation visar att skadeståndsansvaret när det gäller skada som vållats av staten är föråldrat och oacceptabelt. Ett annat exempel som pekar på samma sak var när konsumentverket sände ut pressmeddelande av vilket man fick intrycket att polymervaxmedel var oanvändbart eller i varje fall underlägset traditionella bilvaxmedel. Det var ett oriktigt påstående. Företaget som tillverkade polymervaxmedel fick en kraftig nedgång i sin försäljning i anledning av pressmeddelandet och krävde staten på ersättning. Högsta domstolen, som slutgiltigt prövade målet, menade att pressmeddelandet inte var myndighetsutövning och att företaget därför inte kunde få någon ersättning. I går redovisade Ekot ett liknande ärende, som handlade om företaget Mora-lax. Där skulle staten genom slarv ha förorsakat att fiskeristyrelsen smittklassat laxodlingen och därigenom gjort det nästintill omöjligt för företaget att överleva. Företaget har stämt staten på skadestånd. Förmodligen får det inte heller någon ersättning. Det finns alltså många enskilda individer och företag som drabbats av skada som förorsakats av staten, men eftersom reglerna är så restriktiva är det svårt att få någon ersättning. Här menar vi i folkpartiet att det är angeläget att reglerna ändras så att 25 november 1988 enskilda och företag, som lider skada genom slarv och okunnighet från myndigheternas sida, får ett fullgott skydd. Statsrådets svar på denna punkt är, såvitt jag förstår, ordagrant hämtat från JK:s yttrande till lagutskottet. Yttrandet är en helomvändning från regeringens sida, vilket vi naturligtvis välkomnar. Numera erkänns alltså att en utvidgning av skadeståndsansvaret kan vara motiverad. Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet: Varför då inte tillsätta en statlig utredning som får i uppgift att försöka åstadkomma ett bättre skadeståndsskydd för enskilda och företag, i stället för att, som statsrådet säger, denna fråga skall behandlas inom departementet? Vi i folkpartiet tycker att det är en alldeles för viktig fråga för att stanna inom departementet.

Herr talman! Nu är det debatt angående skadeståndsfrågorna igen, och jag noterar med tacksamhet att justitieministern är här — i en interpellationsdebatt är hon härtill nödd och tvungen. Jag kanske samtidigt skall säga att jag tänker mera på ett annat talesätt: Bättre sent än aldrig. Denna debatt är angelägen. Jag noterar också med tacksamhet att justitieministern nu bekänner sig till den huvudprincip som innebär att staten skall ta ett ansvar för sin felaktiga myndighetsutövning. Det är bra, men det förpliktar också. Begränsningarna för statens skadeståndsansvar är många. Jag noterar att justitieministern själv är kritisk till dessa begränsningar. Då kräver logiken att hon kommer med några konkreta ändringsförslag, men de lyser verkligen med sin frånvaro. För att få en anknytning mellan den debatt som vi höll i onsdags och debatten här i dag skall jag upprepa fyra angelägna frågor, som då inte fick något svar men som nu rimligen bör få svar av justitieministern. 1. Vad är det för fel med en generös rättsregel när det gäller att ersätta oskyldiga vid felaktig myndighetsutövning? 2. Varför skall staten vara skadeståndsskyldig endast vid grava felbedömningar av myndigheterna? 3. Varför skall en oskyldig företagare behandlas sämre än en annan skadelidande medborgare? 4. Varför skall en oskyldig kunna sitta anhållen eller häktad under 24 timmar utan att få en enda krona i ersättning från staten? Dessa frågor kräver positiva svar, annars blir justitieministerns tal bara vackert tal och fagra löften. Jag ser i interpellationssvaret att justitieministern aviserar någon delöversyn på vissa områden, där det skulle vara särskilt angeläget att förbättra förhållandena. Det är oklart och diffust, och det kräver en konkretisering: Vilka områden tänker justitieministern på? Om hon plockar fram dem kan vi titta på dem — jag är säker på att jag kan lägga till ytterligare några. Slutsatsen i detta sammanhang är att det bör tillsättas en parlamentarisk utredning. Det här är ett typiskt lämpligt ämne där parlamentariker går in och ser hur staten skall ta ansvar för skador som oskyldiga medborgare har drabbats av. Många departementsutredningar är bra — det är en sak — men det är fel att ta upp detta ämne den departementala vägen. Låt mig till slut rikta en angelägen vädjan till justitieministern, som nu har chansen att verkligen visa sin positiva inställning till den här saken, inte bara i ord utan även i handling. Inför en säkerhetsventil, skadeståndsrättsligt! Det innebär att det, i de fall det kan konstateras att den lag vi har, med de begränsningar som gäller, leder till ett rättsligt nej till skadeståndsansvar, faktiskt finns en möjlighet att skapa en säkerhetsventil som ger ett, jag kan kalla det socialt ja.

Det är inte svårt, justitieministern, att införa en sådan säkerhetsventil. Det skulle visa att det finns realiteter bakom en positiv inställning från justitieministerns sida när det gäller skadeståndsansvaret vid felaktig myndighetsutövning.

Herr talman! Jag delar Bo Lundgrens uppfattning att inga fel skall begås vid myndighetsutövningen och att effekterna av de fel som kan uppstå skall undanröjas. Däremot är Bo Lundgrens påstående att den skadelidande i princip inte har rätt till någon ersättning fel. Det förhåller sig precis tvärtom. I princip har de skadelidande i alla de fall Bo Lundgren nämner rätt till ersättning. Men i fråga om statens skadeståndsansvar har flera talare påpekat att det är nödvändigt med vissa begränsningar i det allmänna skadeståndsansvaret. I onsdagens debatt i kammaren anslöt sig också flertalet debattörer till denna uppfattning. Det ansåg i onsdags även företrädarna för oppositionen, vill jag notera. Vad frågan nu gäller är vilken omfattning undantagen skall ha. Som jag har uttalat i mitt svar, är jag beredd att se närmare på de problem som har aktualiserats både tidigare och under senare tid. Bo Lundgren och Bengt Harding Olson har bett mig att närmare precisera vilka åtgärder jag är beredd att vidta och på vilka områden jag är beredd att göra ändringar. Det man kan ha anledning att se närmare på beträffande de ifrågavarande skadeståndsreglerna är i första hand hur begreppet myndighetsutövning har bestämts och vilka följder det får. Man kan också ha anledning att överväga följderna av den indelning av skadeståndsgrunderna som görs i reglerna om det allmännas skadeståndsansvar. Vidare kan det, som jag sade tidigare, finnas särskilda rättsområden som företer sådana särdrag att en utvidgning av skadeståndsansvaret på de områdena kan vara motiverad. Med anledning av Bengt Harding Olsons frågor kan jag säga att alla de frågor som han nämnt kommer att granskas närmare. Men det vore fel av mig att nu, före det arbetet, uttala mig om hur lösningarna skall se ut. Jag noterade med glädje att Britta Bjelle ansåg, till skillnad från Bo Lundgren, att vi i Sverige har generösa ersättningsregler. Jag kan tyvärr inte gå in på de enskilda fall som Britta Bjelle yttrade sig om. Men jag vill upprepa 25 november 1988 att jag tycker att vissa effekter av de regler vi har i dag i de uppmärksammade fallen har varit orimliga. Det är också skälet till att jag anser att vi måste se närmare på regleringen. Tvärtemot vad några påstod nyss har det länge varit regeringens ambition att successivt undersöka om det behövs förändringar i reglerna. Detta är inte en fråga som inte har varit föremål för överväganden. På några områden har arbetet redan pågått en tid. Det gäller t.ex. betalningssäkring. På andra områden kommer vi att se närmare på saken efter hand som vi har andra skäl att se över lagstiftningen. I samband med att vi överväger frågan om nya regler om tjänsteansvar framstår det också som naturligt att se på reglerna för det allmännas skadeståndsansvar. Det är särskilt en av Bengt Harding Olsons frågor jag känner att det är angeläget att besvara. De andra är litet svårare att direkt svara på utan att det mynnar ut i ett juridiskt seminarium. Den fråga jag vill besvara gällde rätten att få ersättning om man varit häktad eller anhållen under 24 timmar. De regler vi har i 1974 års lag om ersättning vid frihetsinskränkningar ger möjlighet att få ersättning i de situationerna. Det kan t.o.m. sägas att staten har ett strikt ansvar i de fallen, oberoende av om något fel begåtts från myndighetens sida eller inte.

Herr talman! Jag förstår inte hur justitieministern kunde missuppfatta mig så totalt. Jag sade att vi har generösa regler när det gäller att använda tvångsmedel i Sverige, t.ex. häktning, anhållande, betalningssäkring, bevissäkring och annat. Detta gör det så oerhört viktigt att se till att stat och kommun har ersättningsskyldighet gentemot dem som drabbas beroende på felaktiga beslut eller på grund av att situationen under ärendets gång förändras så att man upptäcker att beslutet var felaktigt från början. Med den typ av tvångsregler vi har måste vi också ha generösa regler när det gäller skadeståndsanspråk, och det har vi inte. Det är i och för sig lovvärt att regeringen ändå konstaterar att det föreligger områden där man borde göra någonting. Den erkänslan har jag då inte hört talas om förr, så det är bra. Men då måste man fundera över vilka områden som det är viktigt att se över. Justitieministern har redan sagt att det gäller bl.a. myndighetsutövning, vilket är helt riktigt. Ett par av de exempel jag anförde visar att myndighetsbegreppet har gjort det omöjligt i vissa lägen att få skadestånd, trots att det är offentliga tjänstemän som på ett eller annat sätt har medverkat till att skadan har uppstått. Det finns också andra områden — Bo Lundgren har räknat upp många av dem. När man väl har upptäckt — kanske på grund av JK:s yttrande — att man måste gå ett steg längre är det beklämmande att höra att tjänstemän inom departementet skall se över dessa frågor. Det gäller ju frågor inom många olika områden där det är viktigt att ingripa. Då det gäller betalningssäkring finns det i och för sig ett förslag, som också justitieministern hänvisar till, och finansdepartementet kanske så småningom kommer att lägga fram ett förslag om detta. Men det är inte heller bra, det är alldeles för restriktivt, och i betänkandet sägs att beroende på de restriktiva regler som i övrigt gäller för statens ersättningsskyldighet kan man inte på detta område införa några särskilt generösa regler. Alltså behövs det ett vidare grepp, och där borde parlamentarikerna få vara med och tycka.